Herr talman! Vi är väldigt många här i Sverige och i andra länder som har deltagit i opinionsyttringarna för att söka stoppa avrättningen av den svarta amerikanen William Jasper Darden. Avrättningen är nu ett faktum, efter det att Darden har suttit 13 år i dödscell. USA hör till de 110 länder i världen som fortfarande avrättar människor. I dag finns närmare 2 000 dödsdömda i 34 av de 36 delstaterna som har kvar dödsstraffet. 32 länder har avskaffat dödsstraffet helt och hållet. Mer än 40 stater har delvis avskaffat dödsstraffet. Den ena av supermakterna, Sovjetunionen, deklarerade den 31 oktober 1987 att man stegvis skulle avskaffa dödsstraffet. Mycket tyder på att USA med sin nuvarande utveckling kommer att höra till den grupp länder som avrättar flest människor, nämligen Iran, Kina, Sydafrika, Irak och Nigeria. I Sydafrika verkställdes förra året 112 avrättningar, vartill kommer ett okänt antal i de s.k. hemländerna. På fredag morgon skall sex svarta sydafrikaner från från Sharpeville hängas. Tidigt den 3 september 1984 samlades stora människoskaror i Sharpeville och andra svarta förstäder intill Johannesburgs gruvoch industribälte i Sydafrika. Den revolt som under några år skulle skaka det rasistiska Sydafrika i grunden och tvinga fram ett landsomfattande undantagstillstånd som alltjämt är i kraft höll denna morgon på att ta form. Missnöjet gällde kraftigt höjda hyror avsedda att finansiera de förhatliga och av den vita regimen utsedda svarta kommunråden. Demonstrationerna växte allteftersom människor anslöt sig under marschens gång. Revoltens första skede har nu fått sitt rättsliga efterspel. Sex personer väntar i dag i sina dödsceller på att staten skall beröva dem deras liv, som straff för den händelse som ledde fram till mordet på Khuzwayo Jacob Dlamini under de tidiga timmarna i Sharpeville. Enligt sydafrikansk lag åvilar det åklagarsidan att bevisa de åtalades skuld bortom allt rimligt tvivel — inte tvärtom. Domstolen dömde de sex för mord, men utan att finna att någon av dem faktiskt förorsakat mannens död. I stället nöjde sig domstolen med att påstå att de sex åtalade haft samma uppsåt som de verkliga förövarna.

Det sydafrikanska rättsmaskineriet har haft sin gång, men rätt har för den skull inte skipats. I stället utkräver staten sin hämnd. En vedergällningsaktion skall verkställas riktad mot sex människor för protestrevoltens första dag i Sharpeville, september 1984. Det finns tidigare erfarenheter av att en mycket stark internationell opinion kan stoppa avrättningar också i Sydafrika. Det återstår nu bara två dagar när det gäller att ge uttryck för kraven på att dödsdomarna skall upphävas. Jag vädjar till regeringen och de politiska partierna att göra uttalanden i denna riktning. Det finns i dag ingen tvekan i den svenska opinionens hållning till affärer med Sydafrika. Det finns alltså en bred politisk majoritet. Det är bara moderaterna som har motsatt sig det svenska sanktionsbeslutet. Sverige intar internationellt sett en framskjuten ställning genom den lagstiftning mot nyinvesteringar och handel med Sydafrika och Namibia som vi har sedan 1979 resp. sedan förra året. De svenska företag som har investeringar i Sydafrika försöker dock att på olika sätt kringgå både handelsoch investeringsförbuden. Samtidigt med förbudet mot varuhandel tillsattes en utredning för att utreda frågan om ett förbud mot tjänstehandel m.m. Denna utredning ser också över frågan om företagens fortsatta agerande och handeln via tredje land. Vissa företags agerande hittills understryker vikten av åtgärder som snabbt hindrar försök att kringgå handelsoch investeringsförbuden. Det är angeläget att utredningen ges reella möjligheter att skärskåda alla sådana försök och att utarbeta förslag till nödvändiga kompletteringar av lagstiftningen. Vi måste undvika att vårt stöd till befrielseprocessen i Södra Afrika försvagas av att lagstiftningen inte tillräckligt effektivt förmår hindra omfattande industriella förbindelser med Sydafrika. En sådan situation kan i omvärldens ögon göra det mindre meningsfullt att följa Sveriges exempel. Det är således av största vikt att vi täpper till alla luckor i lagstiftningen. Det kommer, herr talman, nya allvarliga rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Turkiet. I inget annat land i Europa har man avkunnat så många dödsdomar som i Turkiet. Amnesty International kom nyligen med en rapport med belägg om omfattande bruk av tortyr i turkiska fängelser. Turkiet är medlem av Europarådet och har skyldighet att följa Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Vidare är det allvarligt att turkiska flyktingar som återvänt till sitt hemland har blivit arresterade. 25 turkiska flyktingar som sedan en längre tid vistas i Sverige har beslutat att återvända till Turkiet. Bland dem finns fyra flyktingar som har varit fackligt verksamma — nämligen Ekrem Aydin, Nurettin Bediz, Yusuf Eryigit och Mehmet Ali Tazedal. Det är mycket angeläget att Europarådets medlemmar via sina regeringar och Europarådsdelegater uppmärksamt följer och bevakar vad som händer dessa människor vid och efter återkomsten. Herr talman! Amnesty International har i dagarna startat en världsomfattande kampanj om de mänskliga rättigheterna. Målet är att förmå världens regeringar att omsätta FN-förklaringen i praktiken. Denna kampanj är värd allt stöd. Kampanjen startas med anledning av FN-förklaringens 40-årsdag och skall pågå under ett års tid.

Herr talman! Jag tänker ta upp några aspekter på kärnvapennedrustningen och arbetet mot kärnvapenspridningen. Det gäller områden där jag tycker att Sverige bör göra större insatser. Programmet ”Atomer för fred” , som lanserades av president Eisenhower på 50-talet, har visat sig vara katastrofalt. Ju mer den s.k. fredliga kärnkraften sprids, desto mer sprids kapaciteten att tillverka atombomber. Har man fått hjälp att bygga upp en industri för att klyva atomer för energi, kan man också klyva dem för krig. Utan en avveckling av kärnkraften blir det omöjligt att hindra kärnvapenspridandet. Jag tror inte att det är allmänt känt att det är svårt att avgöra om de klyvbara ämnen som transporteras kors och tvärs i världen är atombombsmaterial eller bränslematerial för kärnkraftverk. Det krävs en invecklad analysapparat för att fastställa graden av anrikning. Det ligger ju enorma pengar i försäljningen av atombomber till länder och grupper som desperat strävar efter att ha denna utpressningsmöjlighet. Det är alltså omöjligt att kontrollera och hindra spridningen så länge klyvbart material kan försäljas legalt. Det finns misstankar om att atombombsmaterial kan ha transporterats genom Sverige på väg till länder som inte har atombomber nu. Det är viktigt att den utredning som regeringen har tillsatt för att utreda Sveriges eventuella inblandning i den Västtyska atomskandalen arbetar snabbt och att resultatet av utredningen snabbt offentliggörs. FN:s atomorgan i IAEA, som har den omöjliga uppgiften att dels sprida kärnkraft, dels försöka stoppa spridningen av atomvapen, har ända från början och fram till nu haft svenska chefer. Vi har ett inflytande som är mycket större än man kunde tro, om man ser till vår folkmängd, när det gäller kopplingen mellan atombomber och atomkraft. Det är upprörande att Sverige gör stora insatser för att sprida atomenergi till u-länderna, bl.a. genom extra bidrag till IAEA. Atomindustrin främjas också genom stora insatser när det gäller bestrålning av livsmedel. Kärnkraftsindustrin måste avvecklas. Många länder har nu starka folkliga opinioner mot atomkraften och planerar att avveckla sina reaktorer. Sverige kunde göra en stor insats, bl.a. i IAEA, för att stärka dessa opinioner. Vi kunde t.ex. låta våra officiella inlägg vid IAEA:s möten huvudsakligen handla om hur vi själva nu inleder avvecklingen av kärnkraften och därvid ställer om vårt energisystem för att få bättre långsiktig ekonomi och större trygghet. Vi kunde föra fram de analyser om kopplingen mellan kärnvapen och kärnkraft som blir allt tydligare och verka för att FN ger IAEA andra instruktioner, så att man får koncentrera sig på sina viktiga uppgifter — att försöka hindra atombombsspridning och att försöka bygga ut säkerhetssystemen i de kärnkraftverk som är i gång och medverka till att avvecklingen blir så snabb och så säker som möjligt i hela världen. Utrikesministern sade tidigare i dag att Sverige arbetar för en ”förebyggande miljöpolitik”, i linje med förslagen i rapporten ”Vår gemensamma framtid” från Världskommissionen för miljö och utveckling — den s.k. Brundtlandrapporten, som FN nu behandlar. Men då bör vi också handla i samma anda. Vi bör visa intresse för organisationer i FN för de förnybara energikällorna och inte, tvärtemot Brundtlandrapportens rekommendationer, söka sprida kärnkraft till u-länderna eller låta bli att göra ett enda dugg för energihushållning och förnybara energikällor internationellt. Det är vanligt att starka organisationer skrämmer med arbetslöshet och ekonomisk ruin för Sverige, när de inte får fortsätta med sin miljöhotande verksamhet. Vi bör avslöja sådana falska slutsatser och genomskåda de snäva motiven. När riksdag och regering beslutsamt ställer stränga miljökrav och när vi följer upp dessa krav med lagar och avgifter, skapar vi motiv för en förnyelse av näringslivet till förmån för en miljövänlig produktion. Och när vi ser till att de enorma ekonomiska resurser som finns i vårt land används till investeringar i en sådan förnyelse, skapar vi medel till ett gott näringsliv som arbetar med naturen och människorna och som inte rovdriver eller hotar. På köpet får vi en ekonomisk tillväxt i världen — men en tillväxt med gott innehåll. Det finns anledning att återkomma många gånger här i kammaren till den viktiga Brundtlandrapporten. Herr talman! Utrikesministern berörde Sveriges arbete för en kärnvapenfri zon i Norden. Man skulle kunna tro att vi också vill stödja andra folks kamp för kärnvapenfria zoner, men där ligger vi lågt. Ibland verkar vi snarast motverka människors strävan att slippa bli indragna i kärnvapenuppbyggna "den. Gunnel Jonäng och Ingela Mårtensson har tidigare i dag tagit upp frågan om Nya Kaledonien och Sveriges svek mot det landet. Den lilla ön Belau — eller Palau, som amerikanarna säger — utanför Filippinerna kämpar fortfarande för att slippa få en tredjedel av sitt territorium upptaget av en atomvapenbas. Ön är ett förvaltarskapsområde under FN, med USA som förvaltare. Sverige försöker hindra olika ideella organisationer att komma till tals i ett FN-utskott för att söka påverka FN att stödja Belau. Vi uppträder mycket egendomligt i FN i denna fråga. Sverige har en reservation tillsammans med några få länder, bl.a. USA och Frankrike. Denna reservation lades av formella skäl, därför att frågan inte hörde hemma i det utskottet. I så fall borde vi emellertid åtminstone själva kunna ta upp frågan i den allmänna debatten i FN:s generalförsamling eller på något annat sätt solidarisera oss med det lilla landet som kämpar för sin kultur och för sin miljö. Läget är nu följande i Belau. USA har tvingat fram flera folkomröstningar. Resultatet av samtliga dessa har blivit ett nej till atombasen. Efter starka ekonomiska påtryckningar blev det emellertid en majoritet för ja till avtal med USA. Beslutets laglighet har ifrågasatts och beslutet har överklagats. Överklagandet togs tillbaka därför att mord och hot drabbade dem som ville driva processen. Den amerikanske domaren beslöt att ge rätt till överklagande när som helst, även in på 2000-talet, därför att han insåg att våld uppenbarligen orsakat återtagandet av överklagandet. USA:s kongress kommer inte att godkänna avtalet förrän det är fullt klart att allt har gått lagligt till. Saken är alltså inte avgjord, som svenska UD verkar tro. Sverige har en möjlighet att stödja de goda krafteri USA som inte vill begå övervåld på Belau. Det finns mycket Sverige kan göra. Vi bör undersöka en vädjan från Belau att dra deras fall inför den internationella domstolen i Haag. Två organisationer på ön kunde stödjas från Sverige. Jag tänker på den katolska kvinnliga gräsrotsrörelsen Cltal-Reng och Belau Pacific Center. Just nu behandlar utrikesutskottet en motion om bistånd till ön. Det vore värdefullt om vi kunde finna vägar att stödja detta folk som vill fortsätta att leva i Brundtlandrapportens anda och som också i fortsättningen vill kunna erbjuda världen ett Söderhavsparadis. FN har ett stort ansvar för detta land, som nu skall få självbestämmande och goda relationer till omvärlden i FN:s regi. Sverige kan finna vägar som är formellt riktiga men ändå klart visar att vi stöder alla länder som vill vara kärnvapenfria.

Herr talman! Många konflikter har varit uppe till diskussion i dag. Frågan gäller i alla dessa fall om det i botten finns en vilja till dialog för att komma fram till fred. Detta gäller för kriget i Afghanistan, som skördar så många offer och där flyktingsituationen är så prekär. För människornas i Afghanistan skull önskar man att det nya som håller på att hända får ett resultat och att det skall bli fred. Jag har emellertid närmast begärt ordet för att ta upp två saker. Den första är förhållandena i Mellanöstern. Jag har varit intresserad av denna fråga. Den rörelse jag har varit ordförande för, Broderskapsrörelsen, har arbetat med denna fråga under lång tid. Det kanske är ganska självklart, eftersom vi har goda kontakter med kyrkorna. Kyrkans intresse för Mellanöstern har varit genuint. Vi är socialdemokrater. När Israel bildades som stat, var det många som drömde om att man där skulle få se en ny socialistisk, demokratisk stat växa fram. Den drömmen slutade nästan i en mardröm. TV-bilderna från ockupationsmaktens brutala agerande har väckt många till insikt om en ockupation som har bestått i 20 år. En sådan ockupation kan inte ske utan skadliga verkningar för både de ockuperade och för ockupanterna. Den som påpekar detta får ibland höra, uttalat eller underförstått, att han eller hon är antisemit. De som uttalar dessa beskyllningar har inte förstått någonting, eller också utnyttjar de på ett cyniskt sätt avskyn mot antisemitismen. De utnyttjar den som ett tillhygge mot kraven på upprättelse för det folk, vars rättigheter i dag förtrampas — nämligen palestinierna. Herr talman! Det kan bara finnas en folkrätt. Låt oss slå fast det. Den måste gälla lika för både Israel och dess grannar. Viljan till dialog måste givetvis finnas på bägge håll för att freden skall kunna bli en verklighet. Israelerna kräver med rätta att få leva i fred inom säkra och erkända gränser. Lika väl som Israel fordrar respekt för sin rätt till självbestämmande, måste landet också respektera palestiniernas självklara rätt att själva utse sina företrädare. Jag vill understryka det senare: att själva utse sina företrädare. Vad utrikesministern vid sitt besök fick höra av en grupp ledande palestinier om PLO:s centrala roll ligger helt i linje med vad som länge har varit känt — utom för de israeliska ledarna och för en del här hemma i Sverige som inte vill se faktum och som har valt att blunda. Det talas mycket om erkännande. Det tekniska erkännandet kan emellertid inte vara det centrala. Det viktiga är att det finns en vilja till dialog och förhandlingar. När en sådan dialog och en sådan förhandling har inletts, kan man tala om ett erkännande de facto. Under den process som då sker kan och måste ett erkännande de jure komma. Så skedde vid förhandlingarna mellan Israel och Egypten. Det är självklart att det är den väg man också här kan se. Om en fredsprocess bara kommer i gång, genom informella kontakter på olika nivåer, så kan man se en lösning. När israelerna så hårdnackat vägrar att ha några som helst kontakter med ledande palestinier och med PLO, väcker detta en allt starkare misstanke om att de i själva verket inte är intresserade av att återlämna de ockuperade territorierna. Herr talman! Jag vill här särskilt tacka regeringen för att den i sin deklaration så tydligt understrukit nödvändigheten av en internationell fredskonferens för att bekräfta de olika momenten i en uppgörelse. Det internationella samfundet måste på olika sätt markera hur viktigt detta är. Jag vill ta upp en annan sak, herr talman. Det är angeläget att det bistånd till det palestinska folket som förmedlas genom svenska folkrörelser nu snabbt kan få ökad hjälp eller ökat bistånd ifrån UD eller SIDA. Det är många folkrörelser som är engagerade nere bland palestinierna. Det är glädjande att man nu får höra att det finns möjligheter att öka biståndet. Det är också viktigt att bygga upp kontakterna med fredssträvarna i Israel, vilka utrikesministern i dag också har talat om. Jag vill säga något om Sydafrika också. Även där är det fråga om en nödvändig dialog, men där verkar den mycket avlägsen. Apartheidregimen befinner sig i en djup politisk, ekonomisk och moralisk kris, och det är anledningen till att den för krig mot sina grannstater, utlyser undantagstillstånd och genomför massarresteringar. Nyligen förbjöds 17 kritiska organisationer, och sannolikt tror regimen sig ha krossat det folkliga motståndet i och med detta. Men allt tyder på att det i så fall är en allvarlig underskattning av de förtrycktas beslutsamhet att nå befrielse. Vi har ingen rätt att fördöma de svarta om de i det här läget skulle välja att trappa upp den väpnade kampen. Vi måste samtidigt konstatera att situationen blir allt farligare; apartheid utgör verkligen ett hot mot internationell fred och säkerhet. Herr talman! Mot denna bakgrund har den svenska politiken med ekonomiska sanktioner mot Sydafrika väckt stor internationell uppskattning — och det med rätta. Jag kunde själv konstatera detta vid en internationell konferens för parlamentariker mot apartheid som hölls i New Delhi förra sommaren. Nu måste vi gå vidare på den inslagna vägen och försöka få fler med oss. Vi måste ytterligare öka det internationella trycket på Pretoria, och vi måste göra allt vi kan för att stödja de krafter, i bl.a. kyrkorna, som inne i landet verkar för fred och rättvisa. Självfallet måste vi också fortsätta våra ansträngningar att nå ett beslut i säkerhetsrådet. Om detta inte går och under tiden fram till beslutet måste vi också söka kontakter med andra länder som är beredda att följa den svenska linjen. Vi vet ju var det reella motståndet är beläget: det är Västtyskland, Storbritannien och USA, och om vi kunde få dem med oss, skulle frågan vara löst ganska snart. Dessa länder tar också på sig, herr talman, ett stort ansvar eftersom vi vet att vi går mot en blodig uppgörelse. Vi närmar oss den med allt snabbare steg.

Det skulle vara ett viktigt bidrag i den internationella opinionsbildningen. Herr talman! Vad jag har talat om här är att människor skall vara beredda till en dialog. Det som vi talar om i Sverige är förhandlingar mellan parterna. Det jag har försökt att tala om är att människor i områden där allvarliga konflikter råder måste hejda sig och inte gå vidare och skruva upp våldsspiralen utan söka dialogen, söka förhandlingarna, söka motparten så att de kan komma fram till en uppgörelse. Detta gäller Mellanöstern, Sydafrika och Afghanistan.

Herr talman! Jag skulle vilja inleda med några ord ur en bok. Just nu lever vi i en väldigt konstig värld. Allting växlar nu mellan rocken, punken, popen och synth. Alla har väl en egen musiksmak. Det är också en väldig massa tjat om det där med freden: fred, fred, fred. Visst vill jag också att det skall vara fred, men hur i himmelens namn skall vi kunna få fred på hela vår jord? Det går inte, och det hjälper ju inte med alla fredssånger man sjunger. Det är faktiskt så man mår illa. Detta var ord som man kanske kan dra på mungiporna åt men som jag tycker att man i stället skall placera in i sitt sammanhang. De är hämtade ur en bok som heter Lyssna på oss, där landets tolvåringar har uttryckt sig om livet och om framtiden. Det är oroande, om man är så misströstande när man bara är tolv år. Nathan Söderblom sade en gång: ”Ungdom är framtidens barometer. Det gäller att tolka dess utslag. Blir det storm eller stiltje, regn eller torka i människornas värld?” Med de orden i åtanke är det lätt att omsätta de förtroendeskapande åtgärderna i praktisk handling. Vi måste se till att ungdomars förtroende sträcker sig över gränserna. Det faktum att ungdom av i dag reser väldigt mycket tror jag har en stor betydelse. Men vi kan inte nöja oss med studentutbyte, även om svenska ungdomar deltar i det. Att arbeta i en ungdomsorganisation som har en mycket större betydelse. Där kan man känna samhörigheten, de gemensamma arbetsuppgifterna och det faktum att man i samverkan faktiskt kan förändra världens gång. Herr talman! Jag har nyligen lämnat uppdraget som ordförande i den Europeiska ungdomsfonden. Under två år har jag på nära håll fått följa ungdomsorganisationernas arbete i Europa. Den Europeiska ungdomsfonden är den ena delen av Europarådets ungdomsverksamhet. Den andra är det Europeiska ungdomscentret i Strasbourg. De bägge enheterna styrs av var sin styrelse bestående till hälften av regeringsföreträdare och till hälften av representanter för ungdomsorganisationerna. Fonden ger bidrag till organisationer med verksamhet i Europarådets medlemsländer. Det kan vara administrativa bidrag, men också stöd till direkta aktiviteter. Centret å sin sida hjälper till att anordna internationella kurser och seminarier. Jag kan efter de här åren konstatera att det finns en mängd livaktiga organisationer i Europa. Mycket glädjande är det faktum att antalet organisationer faktiskt kunnat öka med hjälp av fonden. En mängd aktiviteter har kunnat genomföras tack vare fondens bidrag. Många av dem har visat ungdomars engagemang för sin framtid, för fred och nedrustning, mot rasism och apartheid, för Europas miljö m.m. Samtidigt som jag uttrycker min tillfredsställelse med Sveriges generösa inställning till den här verksamheten, både genom ekonomiska bidrag och genom att lyssna till organisationernas inställning, vill jag också kort peka på några problem. För det första: viseringstvånget. Utrikesministern har tidigare i dag pekat på de problem som det franska viseringstvånget innebär för resandet i Europa. Jag vill understryka detta; det Europeiska ungdomscentret i Strasbourg är inte någon naturlig samlingsplats i dag. Att tvingas begära tillstånd för att få träffa andra europeiska ungdomar bidrar inte till att skapa förtroende över gränserna. För det andra: ”Yes for Europe!” EG:s program för studentutbyte i Europa har ekonomiska tillgångar som är flera gånger större än ungdomsfondens. Jag ser en viss risk i att en del av EG:s medlemsländer i framtiden väljer att lägga sina s.k. ungdomspengar på studentutbyte i stället för på ungdomsorganisationernas verksamhet. Detta skulle vara en mycket tråkig utveckling, som skulle skada inte bara de politiska ungdomsorganisationerna utan även scoutrörelsen, miljörörelsen och alla olika religiösa sammanslutningar för att ta några exempel. För det tredje: Co-management. Som jag nämnde tidigare styrs både fonden och centret genom samarbete mellan regeringsföreträdare och ungdomsorganisationer. Just nu diskuteras en omorganisation av ledningen av verksamheten. Det finns de som vill avveckla detta samarbete. Jag hoppas att de inte når framgång, för det är genom att lyssna på varandra och samarbeta som vi hos ungdomarna kan skapa ett intresse för framtidsfrågorna. Herr talman! Ett kort citat från regeringens utrikespolitiska deklaration: ”Vi kommer att fortsatt aktivt delta i arbetet på en konvention om barnens rättigheter och verka för att dödsstraffet avskaffas.” Det är mycket viktigt att det arbetet kan slutföras till 1989, då barnens rättigheter ju firar jubileum. Skrämmande rapporter når oss från världens alla hörn om övergrepp på Prot. 1987/88:85 ä u ; Utrikesdebatt Jag är mycket ledsen att tvingas konstatera att den senaste tidens | tidningsrubriker har gett en skrämmande inblick i det förhållandet att | övergreppen också förekommer i vårt land. Dessutom tycker jag att det är beklagligt att det allt oftare i Europadomstolen talas om föräldrarnas | rättigheter och mindre om barnens. | I citatet ur regeringens utrikespolitiska deklaration nämndes också dödsstraffet. Det finns anledning att nämna detta också i samband med barns situation. Vi vet att man i USA väljer att hålla ungdomsbrottsligar i fängsligt förvar så länge att de uppnår myndighetsålder och dödsstraffet kan verkställas. Bortsett från inställningen till dödsstraff kan det inte vara riktigt att barn skall ställas till ansvar för sina gärningar på detta sätt. Herr talman! Vi måste tänka på att vi när vi arbetar med nedrustning måste börja att nedrusta i barns miljö. Det är dags att vi får en lagstiftning mot krigsleksaker, det är dags att vi gör det omöjligt för vuxna människor att utsätta barn för så mycket våld. Låt mig ändå, eftersom inledningen inte var så glad och upplyftande, konstatera att det finns hopp om framtiden. I en alldeles nyutgiven diktbok som heter Här är jag Var är du? skriver tonåringar om sina funderingar. Mattias Johannesson skriver på följande sätt: ”Ge inte upp min vän. Ge inte upp. Vi ska segra såsom blomman över asfalten. Vi ska segra såsom båten över havet. För vi har rätten på vår sida. Med ickevåldet på vår sida. Mitt i mörkret finns ljuset. Mitt i förtvivlan finns hoppet. Livet existerar trots förödelsen. Vänlighet och kärlek mitt i hatet. Vi är starka ty vi är många. Så ge inte upp min vän! Ge inte upp!”

Herr talman! Den 27 december 1979 invaderade, som vi alla vet, Sovjetunionen grannlandet Afghanistan. Sedan den dagen har 15 miljoner afghaner — och de 647 000 km?, en och en halv gång Sveriges yta, som utgör afghanskt landområde — utsatts för en obeskrivlig terror. Närmare 10 96 av befolkningen, ca 1 250 000 människor, har dödats. Hur många sovjetiska soldater som har fått sätta livet till i detta vanvettiga krig är okänt. I sin bok Perestrojka — en bok som ju omnämnts mycket i hela världen — skriver Michail Gorbatjov: ”Varje land har rätt att välja sin egen väg till utveckling, avgöra sitt eget öde och använda sitt territorium och sina 95 mänskliga resurser och naturtillgångar som det vill. Om man inte inser detta i alla länder, kan de internationella relationerna inte normaliseras. Ideologiska och sociala olikheter och skillnader i de politiska systemen är nämligen ett resultat av det val folket har träffat — — —.” Herr talman! Man har sannerligen anledning att konstatera att rösten är en men händerna, gärningarna, vittnar om något helt annat. Av och till förmedlar medierna besked om att Sovjetunionen har för avsikt att lämna Afghanistan. Det behövs nu inga fler kryptiska uttalanden från Kreml, det krävs handling, uttåg ur Afghanistan. Herr talman! Vid en jämförelse mellan den massiva, och berättigade, opinion som väcktes mot USA:s krigföring i Vietnam ter sig reaktionerna och aktiviteterna mot Sovjetunionen som ytterst försiktiga.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 Antydningar om att detta utomordentliga nedrustningsinitiativ använts som kontaktforum för århundradets order på tungt fältartilleri till Indien, vårt huvudmottagarland för bilateralt bistånd i Asien, är till skada för vårt lands anseende som aktiv nedrustningsnation. Herr talman! Regeringen har tydligen valt att ligga lågt när det gäller de alltmer flagranta uppgifterna om att svenska vapen förekommer i allt fler förbjudna länder. Skall avslöjandena fortsätta i samma omfattning och takt som har varit fallet nu en tid, blir det snart enklare att räkna upp länder där svenska vapen inte hamnat än länder som mottagit vapen. Inte tänker väl regeringen överlåta åt sitt ungdomsförbunds ordförande, Anna Lindh, att ta itu med svensk illegal vapenhandel? Det har väl aldrig stått så klart som nu att svensk vapenexport på sikt måste upphöra. Herr talman! Jag skulle också vilja lyfta fram en liten region på klotet som lätt hamnar vid sidan om uppmärksamheten. Det finns, anser jag, all anledning för svensk utrikespolitik att mer än vad som hittills varit fallet engagera sig till stöd för Västsahara. Folket där får år ut och år in slåss för sin självständighet utan att erhålla det moraliska stöd, som det säkerligen skulle innebära om världsopinionen iakttar och högljutt följer skeendet. Sverige bör mer intensivt uppmana FN:s medlemsstater att resolut påverka Marocko att acceptera fredsplanen för Västsahara. De ockuperande marockanska trupperna måste bort från västsahariskt område, innan ett demokratiskt val där kan äga rum. Herr talman! Det är enkelt och självklart att efter våldsscener som TV och tidningar visat från Västbanken och Gaza fördöma våldet och ivrigt önska och hett vilja främja förhandlingar. ”Vi stöder helhjärtat Israels krav på säkerhet och erkännande”, heter det i regeringens deklaration. Herr talman! Man måste dock förstå att israeler frågar sig vad det stödet i realiteten är värt, om det håller att luta sig mot. Ingen av oss kan begära att Israel skall bortse från sina egna historiska erfarenheter från 1948, fram till dags dato. Det är en orimlighet att förvänta sig att Israel inte skall fästa stor vikt vid säkerhetsfrågor. Utrikesministern har med frejdighet deklarerat att PLO är berett att erkänna Israel. Ingen kan emellertid sväva i okunnighet om att det formligen vimlar av uttalanden från prominenta PLO-talesmän i vilka det entydigt slås fast, vad för övrigt PLO-stadgan kräver, att staten Israel skall utplånas. Det har alltid förvånat mig att inte Olof Palme, Ingvar Carlsson och Sten Andersson med sina tydligen goda PLO-kontakter sett till att avkräva PLO en ändring av PLO-stadgan för att därefter med emfas uppmana Israel att ta plats vid förhandlingsbordet. Herr talman! Det är tilltalande att utrikesdeklarationen så klart och entydigt som den gör lägger fast Sveriges vilja att ”delta i det västeuropeiska samarbetet så långt och så nära som detta är förenligt med neutralitetspolitiken”. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att det över huvud taget är tilltalande att huvudlinjerna i svensk utrikespolitik har en så enhällig omfattning som de har.

Herr talman! I proposition 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet föreslår regeringen höjningar av bensinskatten, kilometerskatten och fordonsskatten. Om jag inte räknat fel blir dessa skattehöjningar, om de nu går igenom i omröstningen, den 111:e, 112:e och 113:e gången sedan makttillträdet 1982 som socialdemokraterna hittat på en ny skatt eller höjt en redan befintlig. Under den tid som socialdemokraterna suttit vid makten, snart sex år, har skattetrycket ökat med inte mindre än 60 miljarder kronor. Nu tänker man lägga beslag på ytterligare drygt två miljarder av ett allt skattetröttare folk. Regeringens uttalade ambitioner att återställa skattetrycket till 1985 års nivå ter sig mer och mer som blott en läpparnas bekännelse. Den ursprungliga trafikpolitiska målsättningen var att den skatt som tas ut av bilismen skulle dimensioneras så att skatten täckte de kostnader som bilismen orsakat — främst då kostnaderna för vägnätet. Numera sker emellertid ett mycket stort överuttag, som enligt trafikpolitiska utredningen uppgår till inte mindre än 11 miljarder kronor. Utgifterna för vägverket, den kommunala väghållningen, trafikövervakningen och viss sjukvård beräknas till 13 miljarder. Inkomsten för staten från bensinskatten, vägtrafikskatten, bilaccisen och några andra skatter uppgår till så mycket som 24 miljarder. Detta stora överuttag minskar förusättningarna att kunna bevara den svenska industrins konkurrenskraft. Det måste vara fel politik att nu medvetet öka transportkostnaderna, samtidigt som våra konkurrentländer nere på kontinenten går i motsatt riktning och genom en avreglering av transportmarknaden sänker kostnaderna. Den kraftiga kilometerskattehöjningen om 60 26 medför att kostnaderna för lastbilstransporter under ett och ett halvt år ökar med 4 96, alla andra kostnadsökningar att förtiga. Kilometerskattehöjningen går dessutom på tvärs mot tidigare uttalade målsättningar att undvika drastiska höjningar av skattepålagor på trafiken. Till råga på allt leder knappast höjningen av kilometerskatten till någon förbättring av miljön, eftersom det finns mycket få alternativ till den nuvarande lastbilstrafiken. Järnvägen kan i blott ringa omfattning ersätta lastbilstransporten. En höjning av bensinskatten och de andra skatterna strider dessutom mot den valfrihet som man annars hävdar i trafikpolitiska sammanhang. I den trafikpolitiska propositionen kan man bl.a. läsa följande: Konsumenterna bör ha så stor valfrihet som möjligt när det gäller utnyttjandet av olika trafikmedel. Människorna måste själva få avgöra hur de skall ordna sina transporter och kundens behov måste sättas i centrum. Detta är inte annat än tomma ord, eftersom valfriheten nu beskärs, speciellt för dem som bor i glesbygd. Någon hänsyn till skatteförmågan tas naturligtivs inte heller. Som exempel kan anges att en familj som måste köra 3 000 mil om året genom pålagor sedan 1984 fått ökade kostnader på 240 kr. i månaden. Den föreslagna kompensationen för dem som bor i vissa glesbygdskommuner motsvarar endast en årlig körsträcka på ca 500 mil. Norrland drabbas sannerligen hårt av de nya skatterna också med tanke på att den för vårt välstånd så betydelsfulla skogsindustrin får kraftigt ökade transportkostnader. Utan några som helst skattehöjningar stiger ändå det stora överuttaget av skatt på bilismen varje år på grund av trafikökningen. Statens vägverk beräknar att varje procents stegring av trafiken medför ett ökat vägslitage till en årlig kostnad av 15 milj.kr. Samtidigt plockar finansministern in den tiodubbla summan i ökade skatteintäkter, vilket väl illustrerar bilismens roll som mjölkkossa. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 4, vilket innebär avslag på propositionen. Det finns ett par frågor till att diskutera i detta betänkande. Den 1 juli förra året fick jordbruket en icke acceptabel skattehöjning genom att man kraftigt höjde skatten på s.k. A-traktorer, dvs. dragfordon som tillverkats av ombyggda lastbilar. Orsaken till den kraftiga höjningen sades vara att man ville hindra ungdomar som saknade körkort att nöjesköra med relativt lågt beskattade s.k. A-traktorer eller, som de också kallas, Epatraktorer. Detta ofog kan självfallet stävjas utan skärpning av skattetrycket för samtliga sådana traktorer. Vi har i en reservation krävt en återgång till de regler som gällde före den 1 juli 1987. Vad slutligen Gotland beträffar, gör bl.a. länsstyrelsen och kommunen stora ansträngningar för att öka Gotlands attraktionskraft och förlänga Prot. 1987/88:85 turistsäsongen. Ett medel att nå det målet vore att undersöka möjligheterna 16 mars 1988 till servering av obeskattade alkoholdrycker under överfarten. Man skulle också kunna tänka sig en viss skattefri försäljning ombord. Det kan tilläggas att dessa tankar, som vi framfört motionsledes, stöds av både länsstyrelsen och kommunen. Med det sagda yrkar jag bifall också till reservationerna 6 och 8.

Herr talman! Vi skall nu behandla skatteutskottets betänkande 1987 88:50, som rör trafikpolitiken inför 1990-talet, men vi skulle i skatteutskottet enbart behandla bilaga 2, som innehåller förslag till skatter. I propositionen föreslås att bensinskatten höjs från den 1 april 1988 med 25 öre per liter för såväl blyfri som annan bensin. Kilometerskatten höjs för personbilar med ett belopp per kilometer som i stort svarar mot höjningen av bensinskatten. Dessutom höjs kilometerskatten för lastbilar, släpvagnar och bussar från den 1 juli 1989 med i genomsnitt 60 26. Även trafiktraktorer, motorredskap och släpvagnar får höjd fordonsskatt. Vidare föreslås i propositionen en sänkning av fordonsskatten med 108 kr. för vissa glesbygdskommuner som en kompensation för bensinskattehöjningen. Eftersom bensinskatten har stor regionalpolitisk betydelse tänker jag ägna några minuter åt regionalpolitiken för att visa på det olyckliga i den höjda bensinskatten. För närvarande finns såväl framtidsforskare som regionalpolitiska forskare som beskriver utvecklingen i Sverige så, att det kommer att finnas ett fåtal centra som växer och drar till sig befolkningen, medan regionerna utanför dessa centra kommer att utarmas om ingenting görs. De växande centrerna kommer att vara Uppsala-Stockholm med Arlanda som centralpunkt, Göteborg, Linköping och möjligen Umeå och Luleå. Resten, den s.k. periferin, kommer att få det tungt. Bara som exempel kan nämnas att Stockholmsregionen under perioden 1960-1988 vuxit med drygt 450 000 personer. Det motsvarar nästan Norrbottens och Västerbottens befolkningar tillsammans. Det här scenariot visar på att regionalpolitiken kommer att få en avgörande betydelse för hur Sverige kommer att utvecklas framöver. Vad som behövsit.ex. Norrbotten är ett mer differentierat näringsliv. Vi behöver helt enkelt fler småföretag. Samma sak gäller i nästan hela Norrland. För att nya småföretag skall kunna växa upp i Norrland krävs att vi lyckas åstadkomma större lokalmarknader än vad vi har i dag. Vi behöver både större konsumtionsområden och större arbetsmarknadsområden. Klarar vi inte det kommer nya småföretag att få svårigheter att överleva, och det beror isin tur på att om nya företag inte kan testa sina produkter i en närmiljö, kan 9” de inte heller utvidga sin marknad, vilket de måste göra på sikt för att nå befolkningscentrumen i Sydoch Mellansverige. För att åstadkomma denna större lokalmarknad måste man bättre än i dag knyta ihop orter till större gemensamma områden. För att lyckas med det måste man ha bra kommunikationer, men med nuvarande inriktning på lönsamhet och krav på att varje trafikslag skall bära sina samhällskostnader torde mindre orter få svårigheter att få till stånd tågoch flygförbindelser. Alltså återstår vägtrafik. För att man skall kunna åstadkomma en sådan här hopknytning av mindre orter krävs ett utvecklat åkande mellan dessa orter. Man behöver få till stånd ett både socialt, kulturellt och föreningsaktivt engagemang mellan orter för att de tillsammans skall kunna framstå som naturliga konsumtionsoch arbetsmarknadsområden. Eftersom bilen är det i särklass viktigaste transportmedlet inom de berörda områdena, är höjningen av bensinskatten en olycklig åtgärd. Om man inte vill ha differentierade bensinskatter i vårt land, och det vill man egentligen inte, måste bensinpriset betraktas ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Regeringen har visserligen för Norrlandslänen föreslagit en sänkning av fordonsskatten med 108 kr. som en kompensation, men 108 kr. är helt enkelt otillräckligt. Redan efter 500 kilometers körning är de 108 kronorna förbrukade. Det har också hävdats att Norrlandslänen får kompensation genom att väganslagen har ökat, men även mot detta kan invändningar riktas. Arbetsmarknadsmedlen, som tidigare användes till bl.a. vägar, har minskat, och därför sker i praktiken inte den ökning av väganslaget som har förespeglats. Man kan konstatera att bensinpriset kommer att få en allt större betydelse ur regionalpolitisk synpunkt än det tidigare har haft. Storstadsområdenas dragningskraft, som jag tidigare har beskrivit, gör att det är arbetsamt för de mindre orterna. Den strukturomvandling som pågår i samhället drabbar Norrlandslänen särskilt hårt, och när kärnkraften avvecklas kommer ytterligare strukturproblem att dyka upp. Dessa strukturproblem kommer att drabba Norrlandslänen hårdare än det övriga Sverige. Vad Norrland behöver är nya företag. Forskare tycks också vara eniga om att vi i Norrland behöver större lokalmarknader för att de nya företagen skall kunna överleva. Därför vill jag ställa en fråga till Bo Forslund, som företrädare för socialdemokraterna i utskottet. Ni driver nu igenom bensinskattehöjningen, vilket fördyrar resandet i de län som för närvarande har det allra tyngst och som med tanke på kärnkraftsavvecklingen tydligen också kommer att få det tyngst i framtiden. Hur menar ni att vi skall få till stånd de lokalmarknader som behövs för att åstadkomma ett bättre differentierat näringsliv? Herr talman! I den trafikpolitiska propositionen skriver statsrådet: ”I dag sker drygt 85 96 av allt resande på vägarna. Under bilismens genombrottsdecennier, under åren 1945-1965, svarade resorna till och från arbetet för merparten av resandet. Utvecklingen i dag kännetecknas av att fritidsresandet växer i omfattning och får allt större betydelse.” Det är alltså fritidsresandet som växer, och detta resande har stor betydelse för barnfamiljerna. Det är inte bara möjligheterna till semesterresor som ökar för barnfamiljer tack vare bilen, utan också allt skjutsande av barn och ungdomar till fritidsverksamheter ökar. Detta är dessutom en för samhället nyttig verksamhet. Men som bekant har barnfamiljerna redan nu en ansträngd ekonomi, och efter en bensinskattehöjning om 25 öre får de det ännu sämre. Bensinpriset kommer i och med den skatteskärpning som vi nu står inför att ha ökat med 1:07 kr. sedan 1984. Det betyder att en familj som kör ca 3 000 mil per år har sedan 1984 fått en kostnadsökning med 240 kr. per månad. Regeringen anger bl.a. att skälet till bensinskattehöjningen är att man skall kunna finansiera investeringar i SJ:s utbyggnad. Eftersom bensinskattehöjningen inte kopplas ihop med beräknade miljökostnader och regeringen såvitt jag förstår inte räknar med att bilresandet skall avta efter denna skattehöjning, kan den dessutom inte till någon del anses vara en typ av miljöavgift. Vi tycker att det här är fråga om en olycklig skattehöjning, som ytterligare försvårar för glesbygden, skapar klyftor mellan storstadsregioner och periferi samt försämrar för barnfamiljerna, och som inte heller har en miljöprofil. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på bensinskattehöjningen och bifall till reservation 2. Avslutningsvis vill jag säga att vi i folkpartiet anser att bl.a. de järnvägsinvesteringar som föreslås är nödvändiga och angelägna. Eftersom de medel som staten får in genom bensinskattehöjningen i huvudsak går till järnvägsnätet i södra delen av landet men hårt drabbar den norra delen, anser vi dock att en annan finansieringsform är att föredra. Detta har vi visat i vår budgetmotion, där vi har föreslagit en annan finansieringsform för de trafikpolitiska investeringarna.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 21 behandlas bl.a. frågan om höjning av bensinoch kilometerskatten. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1982 har ett stort antal skattehöjningar genomförts, vilket resulterat i ett kraftigt höjt skattetryck. Trots regeringens och statsministerns uttalanden om ett sänkt totalt skattetryck fortsätter regeringen sin vanliga väg att ständigt höja skatterna. En höjd bensinskatt liksom en höjd kilometerskatt innebär en särskilt hård belastning för glesbygden. En skattehöjning som den föreslagna tar — som alla proportionella skatter — ingen hänsyn till skattekraften och drabbar därför befolkningen på landsbygden, alldeles speciellt befolkningen i glesbygden. Låginkomsttagare och ofta barnfamiljer drabbas ofta hårdast av skattehöjningar som de nu föreslagna. Regeringen uttalar beträffande kostnadsansvaret för trafiken att de olika trafiksektorerna skall bära sina kostnader på ett likartat sätt, men uppfattningarna om huruvida så verkligen blir förhållandet är mycket delade. Motororganisationer anser att bilismen drabbas av skatter och avgifter som totalt sett vida överstiger samhällets kostnader för trafiken. För lastbilar, dragbilar och släpvagnar har för kort tid sedan genomförts en betydande höjning av fordonsskatten. Om man nu höjer kilometerskatten med 60 Z för dessa fordon, kommer det att leda till en ökning av fraktkostnaderna om i genomsnitt 2,6 920. Tillsammans med den tidigare genomförda fordonsskatten ökar kostnaderna för transporter med 4 96 enbart till följd av skattehöjningar. Regeringen har nu äntligen — som också har sagts i andra sammanhang — kommit fram till att det är nödvändigt att vi, för att kunna konkurrera med våra produkter på världsmarknaden, måste försöka begränsa inflationen till samma nivå som råder i konkurrentländerna. Detta låter förnuftigt, men regeringens handlande ger en annan bild av verkligheten. Höjda skatter och avgifter medför ökade krav på kompensation, och följden blir ovillkorligen att den allmänna prisstegringen ökar ytterligare. Centern anser därför att en ytterligare belastning med skatter och avgifter är negativ för samhällsutvecklingen, och vi avstyrker de föreslagna höjningarna. I reservation 5 har Karl-Anders Petersson och jag föreslagit — om skattehöjningsförslagen blir bifallna — att kompensationen till glesbygden skall höjas. Det är glesbygden som drabbas hårdast av skattehöjningen, och en något större höjning av kompensationen är väl motiverad. En annan fråga, som tagits upp i ett par motioner och i reservation 7, är gränsdragningen mellan olika traktorer. Enligt beslut vid förra årets riksdag infördes från den 1 juli 1987 en övergångsregel som innebar att A-traktorer, som användes som dragfordon i jordbruket, under en övergångstid t.o.m. den 30 juni 1990 skulle beskattas som jordbrukstraktorer. Vi reservanter föreslår att denna övergångsregel skall gälla utan tidsbegränsning för dem som vid ikraftträdandet av de nya reglerna utnyttjade A-traktorn för transporter av detta slag. Syftet med motionerna är därmed åtminstone delvis tillgodosett. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 2, 3, 4, 5 och 7.

Herr talman! Vi står nu inför behandling och beslut i riksdagen om framtidens trafikpolitik. Diskussioner om hur denna skall se ut har pågått länge och pågår också ständigt utanför parlamentet. Inte minst sker denna debatt på orter där en försämring av de allmänna kommunikationerna är ett faktum eller där dessa kommunikationer redan är dåliga. Men även i stora tätorter med förhållandevis stor andel kollektivtrafik pågår ständigt debatten om nödvändigheten av utbyggnader och förbättringar. Skälen härför är många. Därför är det tragiskt att kunna konstatera att hela frågan om trafikpolitiken inför 1990-talet mer kommit att handla om 25 öres höjning av bensinskatten än om framtidens vägoch järnvägspolitik och de nödvändiga miljömässiga och regionalpolitiska hänsyn som dessa frågor berör. Inför regeringens trafikproposition fördes överläggningar mellan regeringsföreträdare och företrädare för vänsterpartiet kommunisterna. Härvid överenskoms om vissa trafiksatsningar, finansierade med höjd bensinskatt — satsningar som ej kommit till stånd utan vpk:s stöd och agerande. Dessa satsningar innebär i korthet en garanti för oförändrad servicenivå på järnvägsnätet i övre Norrland, däribland sovvagnstrafiken. De innebär också att skogslänen tillförs mer än 100 milj.kr. i olika trafiksatsningar utöver vad ökningen av bensinskatten i dessa län ger. Men det kanske viktigaste inslaget i uppgörelsen är avskaffandet av avgiftsklass 3 för de trafikansvarigas avgifter för bananvändningen i framtiden. Detta medverkar till att stärka inlandsbanan och olika tvärbanors möjligheter till överlevnad — genom att dessa banor nu hänförs till klass 2 i stället för, som föreslagits, till klass 3. Avgiftsklass 3 skulle — som förslaget låg från regeringen — ha inneburit 15-20 gånger högre kostnader för bananvändningen än avgiftsklass 1. Detta var enligt vår mening horribelt och oacceptabelt, och det skulle ha medfört långt mer omfattande nedläggningar av banor och bandelar än vad som nu blir fallet. Överenskommelsen medför också bl.a. att banan Kristianstad—Karlskrona räddas kvar i stomnätet, att snabbtåg Stockholm— Sundsvall införs och att sovvagnstrafiken på många banavsnitt räddas. Vpk ser detta som viktiga ingredienser i en fortsatt trafikpolitik. Men vi beklagar att socialdemokraterna tillsammans med de borgerliga inte vill ställa upp för det kollektiva åkandet utan i sina trafikpolitiska ambitioner hemfaller till individuella, miljöoch regionalpolitiskt förkastliga, lösningar. Vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som har en framåtsyftande järnvägsoch trafikpolitik, som bygger på folkliga och miljöriktiga lösningar. Vi skall tala mer om detta längre fram i vår, då trafikpropositionen och betänkandet från trafikutskottet kommer att behandlas här i riksdagen. Herr talman! Vpk:s strävan är att vrida politiken åt vänster. I riksdagen strävar partiet efter att påverka besluten till förmån för de breda folklagrens materiella och kulturella intressen. Det är för oss en självklarhet att vi försöker påverka utgången av besluten i denna riktning. Ett resultat av detta är de satsningar som jag redan har berört. Låt mig också i detta sammanhang konstatera att den socialdemokratiska regeringen, och dess finansminister, vid genomförandet av sin ekonomiska politik inte tar hänsyn till de svaga grupperna i samhället på det sätt som man borde. Jag avstår här från att väga in de borgerliga partiernas strävan i denna fråga. De har aldrig tidigare i handling utmärkt sig som de breda folklagrens banerförare. Den socialdemokratiska skattepolitiken, såsom den bedrivs i regeringsställning, har sin tyngdpunkt på beskattningar som drabbar de lönearbetande orimligt hårt, samtidigt som de kapitalstarka i stor utsträckning slipper undan. Det är nu andra gången på kort tid som regeringen har valt att finansiera olika utgifter med höjningar av bensinskatten m.m. Förra gången —- för inte så länge sedan — gällde det mer pengar till militären, och då tillsammans med det nu kverulerande folkpartiet. Vänsterpartiet kommunisterna har efter förhandlingar med regeringen beslutat acceptera bensinskattehöjningen den här gången med anledning av de förbättringar som överenskommelsen ändå leder till och som jag också redogjort för. Ett påtagligt problem uppstår ändå för dem som lever under knappa betingelser och som måste ha sin bil därför att andra transportmöjligheter saknas, eller av andra tvingande skäl. Deras ekonomiska situation försämras, och detta är i längden ohållbart. Därför måste även deras situation vägas in, och de måste kompenseras på annat sätt i framtiden. Vänsterpartiet kommunisterna, med stöd av vänstern inom arbetarrörelsen, fackföreningsfolk och miljörörelsen, står fast vid kravet om en samhällsekonomiskt inriktad trafikpolitik. I en partimotion med anledning av trafikpropositionen slår vi med skärpa fast statens övergripande ansvar för järnvägstrafiken. Staten har, i jämförelse med kommuner och landsting, helt andra och större möjligheter till inkomster och beskattning för att uppfylla detta ansvar. Vi kritiserar och motarbetar indelningen i stomnät och s.k. länsjärnvägar, som regeringen föreslagit. Vi föreslår kraftiga satsningar på kollektiva miljövänliga färdmedel och är kritiska till bilismens och flygets utbredning, och vi föreslår finansieringar i enlighet med detta. En av de finansieringskällor som vpk finner angelägna är en skatt på företagens utlandsinvesteringar. De transnationella bolagen i Sverige ökar ständigt sitt revir. Satsningar på EG-marknaden och investeringar i medlemsländerna sker i allt snabbare takt. Svenska företag investerar mer utanför Sveriges gränser än inom. Främst gäller detta företag inom storfinansens sfär. I slutet av 1970-talet låg denna typ av kapitalexport på några tusentals miljoner kronor per år. Till 1986 hade den ökat till mer än 23 400 milj.kr. Utöver dessa miljoner, som redovisas i riksbankens statistik, sker även en inte försumbar kapitalexport i det fördolda genom olika slag av transaktioner och skentransaktioner. Genom kapitalexporten undandras kapital för beskattning i Sverige, men även investeringar för arbete och infrastruktur minskar. Det finns enligt vår mening anledning att tvinga företagen till nödvändiga investeringar på hemmaplan. Detta kan ske genom att beskatta export av kapital för att använda pengarna till nödvändiga investeringar typ järnvägar etc. Vpk föreslår därför ett uttag om 6 96 i skatt, som skulle tillföra medel för investeringar på omkring 1 500 milj.kr. årligen. Denna summa skulle sannolikt öka i framtiden. Det är medel som skulle kunna bekosta exempelvis upplåning för en del av de föreslagna investeringarna. Flygtrafik orsakar miljöskador. Flygtrafikens snabba expansion medverkar därför till att accelerera miljöförstöringen och skadorna. Även från denna utgångspunkt bör massiva överföringar från flyget till främst järnvägen stimuleras. Vi föreslår därför bl.a. en skatt på flygbränsle, motsvarande bilismens drivmedelsbeskattning. Detta skulle innebära ytterligare ca 2 000 milj.kr. årligen för investeringar på järnvägssidan. Slutligen, herr talman, är det för mig en gåta hur centerpartiet, med den miljöprofil som man vill visa, går emot en höjning av fordonsskatten för tung landsvägstrafik. Har månne borgerliga enighetssträvanden tagit över centerns politiska moral? Herr talman! Jag yrkar bifall til reservation 1 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande. Jag konstaterar att vi efter debatten i detta ärende också kommer att votera om den mycket omdiskuterade bensinskatten.

Herr talman! Tommy Franzén inledde sitt anförande med att beklaga att trafikpolitiken inte handlar om trafikpolitik på sikt utan blott om 25 öreshöjningen av bensinskatten. Jag förstår så väl att han beklagar det, eftersom han nu i ett par veckor har läst om inbördeskriget i vpk i den frågan. Det har talats om fyra frondörer, men enligt vad Tommy Franzén avslutningsvis sade har de fyras gäng inte varit mer ståndaktiga än att de nu rättar in sig i ledet. Jag får gratulera Tommy Franzén till den framgången. Tommy Franzén säger vidare att vpk företräder de breda folklagrens intressen. Men man glömmer bort minoriteterna i glesbygderna. Det upptäckte tydligen Tommy Franzén, eftersom han i slutet av sitt anförande sade att de får kompenseras i framtiden. Det lät nästan som regeringens synpunkter på kompensation till pensionärerna. Jag är inte säker på att Tommy Franzéns suppleant i skatteutskottet, Paul Lestander från Norrbotten, skulle ha hållit samma anförande om han hade företrätt partiet i denna fråga. Tommy Franzén gjorde också ett litet inlägg om utlandsinvesteringarna, och han ville att de skulle minskas genom en kraftig beskattning. Företagen skulle i stället tvingas att investera i Sverige. Har aldrig Tommy Franzén tänkt på att det är det försämrade företagsklimatet i Sverige som gör att investeringarna i stället sker utomlands? Det beror på den politik som socialdemokraterna understödda av kommunisterna har fört. Om Tommy Franzén tänker igenom saken kommer han nog fram till att det hade varit bättre med morötter än de piskor som han nu vill lansera.

Herr talman! När vi i folkpartiet säger nej till höjd bensinskatt och pekar på den regionalpolitiska betydelse som bensinskatten faktiskt har, då säger Tommy Franzén att folkpartiet kverulerar. Jag kan inte låta bli att konstatera att följande uttryck passar bra in på Tommy Franzén: När argumentationen är svag, höj rösten! Om det är något parti som inte skall tala om att man vet var man står så är det kommunisterna i bensinskattefrågan. Deras ståndpunkt har växlat från dag till dag, och de vet tydligen fortfarande inte riktigt hur de vill ha det. Visserligen har Tommy Franzén här sagt att vpk skall stödja socialdemokraternas förslag att höja bensinskatten. Men jag har sett journalister vänta utanför vpk:s kansli dag efter dag på grund av att vpk har bytt fot från den ena dagen till den andra. Vpk tycks inte föra en särskilt långsiktig politik i denna fråga. Herr talman! Låt mig avsluta med att yrka bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Låt mig först konstatera att vänsterpartiet kommunisterna inte har bytt fot en enda gång i bensinskattefrågan sedan vi gjort upp med regeringen. Från Britta Bjelle hörde jag inte argumentet om svårigheterna i glesbygden när det gällde att höja bensinskatten med 20 öre. Då skulle pengarna gå till militären och — jag skall inte säga plåtschabrak, men liknande saker. Jag beklagar faktiskt, Knut Wachtmeister, att vpk:s trafikpolitik har kommit i skymundan för denna 25-öreshöjning av bensinskatten.

Vi försöker alltid att skydda de breda folklagren. Att Knut Wachtmeister och moderaterna inte för samma politik vet vi sedan gammalt: det är ingen nyhet. Det är också begripligt att det är ett rött skynke för moderaterna med deras högerpolitik att vi vill värna om lönearbetarna och i stället ta ut mer skatt av kapitalstarka människor och höginkomsttagare. Vi står på folkets sida, medan ni står på kapitalägarnas sida.
Herr talman! Tommy Franzén vidhåller att vpk inte bytt fot i bensinskattefrågan. Det är egendomligt. Så sent som i måndags kväll hade vpk:s riksdagsgrupp ett krismöte där alla utom två var närvarande, och efter tre timmar kom man fram till att de som fronderade mot partiets officiella linje skulle ha lov att lägga ned sina röster — var inte det att byta fot så innebär det i alla fall att man står på ett ben, och därför är man inte heller särskilt stadig nu när det blåser. Tommy Franzén sade att vpk står på de breda folklagrens sida. Men i det här fallet accepterar ni att man lägger på ett skattetrött folk ytterligare kostnader på över 2 miljarder. Det säger vi nej till. Jag undrar då vem av oss som stöttar de breda folklagren.

Herr talman! Skälen för regeringens förslag att höja bensinoch kilometerskatterna är främst en önskan att åstadkomma en mer rättvis behandling av de olika trafikslagen när det gäller de skatter och avgifter som tas ut för utnyttjande av olika slag av kommunikationer. Det har länge varit en grundläggande princip i svensk trafikpolitik att de rörliga trafikavgifterna — bl.a. bensinoch kilometerskatterna — skall motsvara trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader, dvs. främst kostnader för vägslitage, olyckor samt hälsa och miljö. När det gäller personbilarna visar ett omfattande utredningsmaterial helt klart att bensinskatten inte täcker dessa kostnader. Det har framförts många kritiska synpunkter på höjd bensinoch kilometerskatt. Det är i och för sig inte konstigt. Mycket av det är partsinlagor. Att åkarna protesterar mot ökad kilometerskatt är väl inte heller förvånande. Jag vill redan nu ha sagt att regeringens förslag inte innebär att järnvägen skall subventioneras, som antytts av vissa kritiker. I stället är tanken att de rörliga avgifterna, som kilometerskatten, skall motsvara de samhällsekonomiska merkostnaderna. Sådana kostnader är t.ex. vägslitage, olyckor och miljökostnader. Genom de avgifter som nu föreslås skall olika trafikslag kunna konkurrera på likartade villkor. Hittills har inte den tunga godstrafiken på vägarna betalat sina miljökost nader. Med de föreslagna höjningarna av kilometerskatterna kommer de fordonen att göra det — men först den dag då dessa fordon också har uppfyllt nya krav på avgasrening. Det är alltså ännu en bit kvar innan man kan säga att de tunga fordonen står för kostnaderna för sin miljöpåverkan. Att de skall göra det tycker de flesta människor i dag är fullt rimligt. Dessutom tycker jag att åkarnas oro i det här fallet är något överdriven. Sedan början av 1980-talet har nämligen skattenivån för tunga fordon sjunkit realt sett. Det föreliggande förslaget innebär att skatterna hamnar på samma nivå som 1981. Mot den bakgrunden är det märkligt att centern i dag tillsammans med moderaterna säger nej till höjda kilometerskatter. Ännu märkligare ter det sig när man vet att förslaget syftar till att alla transportslag skall betala sina miljökostnader. Det bekymrar tydligen inte centern, som visserligen talar varmt för ökade järnvägsinvesteringar men som samtidigt arbetar för vad som i praktiken blir en subvention av tung godstrafik på landsvägarna. Dessutom skall de pengar som man får in via kilometerskatten faktiskt gå till vägarna. En halv miljard kronor mera än i dag skall användas till bättre vägunderhåll. Nog är det motiverat att de tunga fordonen är med och betalar, eftersom det faktiskt är de som sliter mest på vägarna! Ytterligare en halv miljard kronor skall användas till ökat vägbyggande, bl.a. till att bygga flera förbifarter runt tätorterna. Nog bör det intressera även åkarna att framkomligheten ökar och att tätorterna och de människor som bor där slipper tung genomfartstrafik! Sedan till höjningen av bensinskatten med 25 öre från den 1 april i år. Det förslaget har också vållat åtskillig debatt. Vad betyder då denna höjning med en 25-öring? — Den innebär att det reala bensinpriset ligger på 1961 års nivå. — Den innebär också att priset på bensin efter höjningen i reala termer är det lägsta under hela 1980-talet. — Den innebär att Sverige även efter höjningen kommer att vara ett av de länder i Europa som har lägst bensinpris. —- Den innebär att bensinpriset även efter höjningen realt kommer att ha sjunkit med 20 90 sedan 1982. Detta är några fakta om bensinskatten. Det bästa från trafiksynpunkt är kanske ändå att alla pengar går tillbaka till trafiksektorn — de senaste höjningarna har gått till försvaret och i och för sig angelägna familjepolitiska reformer. Herr talman! Vad betyder då 25 öres bensinskattehöjning för den vanlige bilkonsumenten? Enligt en resvaneundersökning som gjordes för ett antal år sedan är den vanligaste körlängden för en svensk personbil mellan 1 000 och 1 300 mil per år, Britta Bjelle. Vid dessa körlängder betyder en bensinskattehöjning på 25 öre per liter en merkostnad på mellan 200 och 260 kr. per år. Medelkörsträckan i Sverige är enligt den nämnda utredningen ca 1 380 mil per år. Bensinskattehöjningen betyder vid den körsträckan 276 kr. per år. Endast 5 96 av personbilarna har en körsträcka på mer än 2 500 mil. För dessa fordon innebär en höjning av bensinpriset med 25 öre per liter en årskostnad på 500 kr. eller något mer. Huvuddelen av dessa fordon är emellertid taxibilar, firmabilar och bilar som används i tjänsten. Merkostnaderna för dessa fordon kompenseras således till stor del genom skatteavdrag. För boende i Norrlands inland var medelkörlängden 1 427 mil, alltså ca 50 mil längre än för boende i landet i övrigt. Man skall visserligen ta sådana här uppgifter med viss reservation, och jag tycker inte de bör generaliseras, men mot detta skall då ställas att fordonsskatten i dessa områden föreslås bli sänkt med ytterligare 108 kr. per år. Det innebär att de lättaste personbilarna blir helt fria från fordonsskatt. Till bilden hör också att reseavdrag för bil är vanligare i glesbygden på grund av det begränsade kollektivtrafikutbudet. Till detta föreslås ytterligare åtgärder av regionalpolitiska skäl. Det gäller kraftigt ökade väginvesteringar, vilket är viktigt i glesbygden. Det gäller ökade järnvägsinvesteringar, t.ex. upprustning av norra stambanan, snabbtågsstandard mellan Stockholm och Sundsvall och särskilt stöd till sovvagnstrafik på övre Norrland. Sammanfattningsvis medför regeringens förslag, vill jag påstå, att Norrland får betydligt mer tillbaka i form av bl.a. upprustning av vägar, järnvägar och annan infrastruktur än vad uttaget av bensinoch kilometerskatt från denna del av landet inbringar. Och detta, herr talman, tycker jag som norrlänning är utomordentligt tillfredsställande. Jag vill så vända mig till centern och Stig Josefson. Det är första gången som miljöeffekterna på ett konsekvent sätt läggs till grund för skatteoch avgiftssystemet. Självfallet kan man diskutera sättet att uppskatta miljökostnaderna, och den metod som ligger till grund för beräkningarna är givetvis inte invändningsfri. Å andra sidan har ingen kunnat redovisa ett bättre sätt. Att det inte går att exakt beräkna de kostnader som är förknippade med miljöstörningar kan inte heller vara ett argument för att man helt skall bortse från dessa kostnader. Rent allmänt brukar centern fästa stor vikt vid utnyttjandet av de ekonomiska styrmedlen, och det tycker jag är bra. Men i praktisk politik är inte partiet berett att genomdriva denna linje, eftersom man säger nej till en miljöavgift på bensin. Som motiv anförs dels att avgiften inte får en styrande verkan, vilket jag tror att den får — delvis —, dels att ett höjt bensinpris får oacceptabla verkningar för glesbygdens människor. När det gäller de påstådda regionalpolitiska konsekvenserna bör man för det första notera att utnyttjandet av bilen skiljer sig mycket litet mellan olika landsdelar och mellan storstad och glesbygd. För det andra är arbetsresorna i glesbygden avdragsgilla i deklarationen. Sanningen, herr talman, är nog att centern vill sätta pris på miljön men att partiet av hänsyn till sina traditionella väljare vill göra undantag för den största förorenaren, nämligen bilen. Det tycker jag är både inkonsekvent och föga trovärdigt. Jag vill säga till Tommy Franzén med anledning av reservationen nr 1 att vi anser — det har också regeringen sagt i propositionen — att olika trafikslag bör bära sina kostnader. Därför tycker vi att det är fel att finansiera vägförbättringar genom att ta ut särskild skatt på företagens utlandsinvesteringar. Propositionens förslag innebär också att det blir en mer rättvis behandling av de olika trafikslagen, när man i form av skatter och avgifter tar ut de verkliga kostnaderna för att utnyttja olika slag av kommunikationer. Jag vill även säga till Tommy Franzén att jag tycker att det är bra att vpk lägger fram förslag till inkomstförstärkningar. Det vore också bra om det kunde svärta av sig till andra partier i kammaren. Men jag tycker att vpk-förslaget inte är tillräckligt genomarbetat. Det saknar kanske också för närvarande en viss realism. När det gäller de övriga reservationerna vill jag hänvisa till utskottets betänkande och avsluta med att rekommendera Britta Bjelle att måhända byta bil, eftersom hon påstod att redan efter 500 kilometer är sänkningen av fordonsskatten med 108 kr. förbrukad. Med min bil får jag köra drygt 4 200 kilometer för att kompensationen skall vara förbrukad. Jag hoppas att det var en felsägning och inte ett räknefel från fru Bjelles sida. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Bo Forslund säger att orsaken till dessa skattehöjningar är att man vill ha en rättvis behandling av trafiken. Men hur kommer det sig då, Bo Forslund, att det sker ett överuttag, som jag redogjorde för i mitt inledningsanförande, som uppgår till inte mindre än 11 miljarder kronor? Beloppet är inte framräknat av någon av de organisationer som skulle kunna tänkas svara för en partsinlaga i den här debatten, utan det är Svenska vägföreningen som har gjort dessa beräkningar. Jag tror inte att Bo Forslund kan bestrida att de siffrorna är riktiga. Mot bakgrund av det betalar bilismen mycket mer till trafiken än de kostnader som den åsamkar samhället. Bo Forslund säger också att Sverige har ett av de lägsta bensinpriserna i Europa. Det är säkert riktigt — jag är övertygad om att Bo Forslund har rätt där. Men han talar inte om hela sanningen. En del av de länder som han jämför med har ingen fordonsskatt, exempelvis. På det sättet är inte hans siffror jämförbara. Man måste se till det totala skattetrycket och beakta hur mycket bensinoch kilometerskatten utgör av det. Då kommer inte Sverige i samma förmånliga läge som Bo Forslund vill ge sken av. Sedan säger Bo Forslund att han som norrlänning är nöjd med det här paketet. Bo Forslund representerar Västernorrlands läns valkrets. Jag är inte säker på att han har ens en majoritet av sina väljare med sig, de som bor i glesbygd och måste köra mycket och som nu drabbas av den här bensinskattehöjningen. Norrland är som bekant ett mycket stort område, där skogsindustrin spelar en enorm roll. Det sker nu på ett och ett halvt år en höjning av transportkostnaderna som motsvarar 4 96, alla andra kostnadsstegringar att förglömma. Det drabbar den transportkrävande skogsindustrin i allra högsta grad. Jag tycker att Bo Forslund som norrlänning i stället borde ha arbetat för att stoppa propositionens förslag om höjning av tre skatter som tas ut av vägtrafikanterna.
Herr talman! Bo Forslund gör det ganska lätt för sig, när han avfärdar alla som har en annan uppfattning än han själv och regeringen. Det är partsinlagor, säger han. Det är ett enkelt men ganska svagt sätt att bemöta en motståndare. Jag må säga att det är en egentligen ganska märklig motivering som förs fram. Nu skall det helt plötsligt vara en rättvis fördelning av kostnaderna. Är det ett erkännande av att regeringen först nu har uppmärksammat orättvisor och denna gång har använt detta som argument för att höja skatter och ta in mer till statskassan? Jag tycker att det argumentet är ganska svagt. Sedan säger Bo Forslund att det ännu är en bit kvar innan den tunga trafiken bär sina kostnader. Är detta ett besked om att vi ganska snart får en ny proposition om en ny höjning av kilometerskatten? Jag vet inte vad som är avsikten med uttalandet och jag skulle vara ganska tacksam att få veta vad som avsågs. Som vanligt blandar man ihop begreppen när det gäller vad som sker inom landet och vad som sker på världsmarknaden. Bensinpriset har stigit med endast 20 96 sedan 1984, men skatten har stigit med 1:07 kr. Det är väl den som vi här är ansvariga för och inte den förändring som sker på världsmarknaden.

Jag tror inte att man skall skryta med att man här har varit positiv, utan här har man i stället under de senaste åren gjort en ändring som är negativ för arbetsresorna. Det är ganska märkligt att höra en norrlänning här vara så tillfredsställd med förslaget. Man inte bara höjer skatten, man går också emot den motion som har väckts, och som centerns representanter har ställt sig bakom, om en ytterligare höjning av den kompensation som skulle gå ut till bilägare i vissa Norrlandskommuner. När det sedan gäller centern och miljöfrågorna: Miljöavgifter har vi på ett visst, begränsat område, och det är jordbruket. Skall vi acceptera den principen, hoppas jag att Bo Forslund är beredd att acceptera den också på andra områden där centern har föreslagit avgiftsbeläggning. Men tyvärr, där säger man nej.
Herr talman! När man hör Bo Forslund förstår man att han med glädje välkomnar bensinprisökningen för norrlänningarna. Jag tror inte att han är alldeles representativ. Bo Forslund säger att Sverige har det lägsta bensinpriset i Europa. Jag har för mig att det finns något land som har lägre, men det är ganska ointressant. Det intressanta är hur man tar ut skatter. Skatter kan tas ut på väldigt många olika sätt för att användas till skilda nyttigheter. Eftersom vi har det högsta skatteuttaget av jämförbara länder, kan man inte titta enbart på bensinskatten och säga att den är lägre, utan man måste se det totala skattetrycket. Så använder Bo Forslund 1982 som ett utgångsår när han jämför realpriserna. Det förstår jag att han väljer. De första åren på 1980-talet steg nämligen bensinpriserna mycket kraftigt, och därför har han lämnat dem därhän och i stället använt utgångsåret 1982. Medelkörsträckan för Norrlands inland var, om jag uppfattade det rätt, 1 427 mil. Efter 500 mil är onekligen de här 108 kronorna uppätna, så resten av sträckan, som är en medeldistans, får man betala ett högre bensinpris på. Det gläder mig också att Bo Forslund var så väldigt observant att han noterade att jag sade fel — men det skapade en sådan förvirring hos honom att han tyckte att jag skulle byta bil. Det förvånar mig att han inte kunde räkna ut att det var fel. Så säger Bo Forslund att de resor som görs i Norrland över huvud taget huvudsakligen är arbetsresor. Det är säkert riktigt, men det intressanta, som jag försökte visa, är att vi måste få till stånd större lokalmarknader. Det är lokalmarknaderna som skall vara underlag för nytt företagande, och då måste man också åstadkomma större områden. Det kan man göra genom att resa också för att få till stånd ett socialt, kulturellt och föreningsmässigt utbyte mellan orter. Jag undrar hur han har tänkt åstadkomma det genom att höja bensinpriserna.

Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten onödigt mycket, men jag kan ändå inte låta bli att ta upp några saker som Bo Forslund berörde i sitt inledningsanförande. Bo Forslund ansåg att olika trafikslag skall bära varandras kostnader. Jag delar inte den uppfattningen, det har Bo Forslund konstaterat. Jag kan konstatera att inte heller regeringen har delat den uppfattningen, och den gör det inte ännu, i varje fall en tid framöver. Fortfarande har miljökostnaderna för den här typen av trafikslag över huvud taget inte räknats med, och därför har också kostnaderna för miljön fått tas på andra vägar via andra inkomstkällor. Likadant är det med regionalpolitiska insatser, där naturligtvis också frågan om trafikslag får vägas in. De bekostas också över skattsedeln på annat sätt än via bensinskatt eller andra typer av skatter på olika trafikslag.

Det skulle ge — som vi också har angivit i partimotionen — ungefär 2 miljarder årligen, vilket utan tvivel skulle vara välbehövligt för satsningar inte minst på järnvägstrafiken. Sedan sade Bo Forslund att förslaget om en skatt på kapitalexporten inte var särskilt realistiskt. Jag skall inte diskutera huruvida det är realistiskt eller inte — för min del tycker jag faktiskt att det är det — men jag kan påminna om att för en del år sedan möttes vi av exakt samma argument när vi förde fram tanken att aktiehandeln skulle omsättningsbeskattas. Det är i dag en realitet. Slutligen det här med inkomstförstärkning. Vi lägger inte förslagen enbart för att få in pengar i budgeten, utan vi har en mycket långtgående satsning på inte minst järnvägstrafiken i framtiden, och det är för detta ändamål vi föreslår inkomstförstärkningar.
Herr talman! Jag skall bemöta en del av replikerna. Knut Wachtmeister sade att vi har ett överuttag av skatter i det här landet. Där har vi delade meningar. Det är möjligt att vi har plockat uppgifterna ur olika källor. Men jag tror att det kan finnas olika värderingar av vad överuttaget skall omfatta. Det är där som det kan skilja i uppfattning oss emellan. Stig Josefson påstår att jag gör det för lätt för mig. Det vill jag inte påstå. Jag tycker att jag var ganska noggrann i min inledning. Jag tycker också att jag avslöjade centern på ett speciellt sätt. Jag kan också konstatera att jag med mitt inlägg faktiskt har hamnat i ett ganska gott sällskap. Jag har fått en tidskrift sänd till mig som heter Sveriges Natur. Det är Svenska naturskyddsföreningen som ger ut den. Man har där granskat de olika partiernas miljöpolitik. Min syn överensstämmer helt med den som framkommer i tidskriften. Därför tycker jag att jag har hamnat i ett bra sällskap. När Stig Josefson sade att socialdemokraterna inför en begränsning av reseavdragen nämnde han inte att vi har infört ett schablonavdrag på 3 000 kr. som kommer väldigt många till del. Britta Bjelle, jag sade att Sverige är ett av de länder som har de absolut lägsta bensinpriserna i Europa. Det är måhända ett land eller två som har några ören billigare bensin. Men Britta Bjelle nämnde skillnaden när det gäller att inteckna reduceringen av fordonsskatten med 500 mil, att den höjs så litet. Jag trodde att hon var medveten om det och ville påvisa att detta var en futtig reducering. Det var därför jag ville tillrättavisa henne. Men jag konstaterar att det är skillnad mellan 500 mil och 4 200 mil. Jag vill också som norrlänning påstå — västernorrlänning och före detta västerbottning — att norrlänningarna i stort sett inte kör bil så mycket mer än andra annat än i vissa undantagsfall, i glesbygdskommuner och i Norrlands inland. Det är därför denna reducering av fordonsskatten har föreslagits för de 36 kommuner som ligger inom det speciella stödområdet. Jag vill påstå att de är mindre gynnade av höjningarna, men man föreslår åtgärder för att försöka kompensera detta.
Herr talman! Bo Forslund säger beträffande överuttaget att vi har olika beräkningar. Jag har stött mina beräkningar på Svenska vägföreningens uppgifter och kommit fram till att överuttaget är minst 11 miljarder kronor årligen. Om Bo Forslund inte anser att det finns något överuttag alls borde han för kammaren redogöra för de källor som visar att han har rätt.
Herr talman! Jag skall upprepa min fråga. Har socialdemokraterna för avsikt att snart föreslå en ny höjning av kilometerskatten? Med anledning av det yttrande som Bo Forslund gjorde i sitt första inlägg anser jag att det kan vara värdefullt att få reda på om ni redan har räknat med en ny höjning. Bo Forslund talade om att socialdemokraterna infört ett schablonavdrag, ett fribelopp, för löntagarna. Men det är väl inte så förfärligt många i glesbygden som får någon nytta av det, eftersom det bara är om man har kostnader som understiger 3 000 kr. som man har någon nytta av detta schablonavdrag. I stället är det till direkt nackdel för dem som har långa arbetsresor? Detta var ett dåligt argument att ta fram i denna debatt, Bo Forslund, när man talar om förhållandena i Norrland, eftersom schablonbeloppet gynnar den som inte har några avdragsgilla resekostnader. När det gäller centern och miljöfrågorna vill jag fråga följande. Är Bo Forslund beredd att inta en annan inställning när det gäller miljöpolitiken och miljöavgifter?

Herr talman! I Norrbotten och i Västerbotten och över huvud taget i Norrlandslänen är och förblir vägtrafiken det viktigaste transportsättet. Tåget och flyget får några få orter del av, men vägtrafiken är viktig. I Norrland är strukturomvandlingen också något som är på gång och som utgör problem för Norrlandslänen. Strukturomvandling kommer att ske i stor utsträckning när vi avvecklar kärnkraften. Den strukturomvandlingen kommer att drabba även Norrlandslänen. Vägtrafiken kommer också i framtiden att vara det transportsätt norrlänningarna kommer att behöva. Då är min fråga: Är det riktigt att med det framtidsperspektiv som vi har när det gäller dessa strukturomvandlingar, då vägtrafiken är det viktiga för Norrland, att öka bensinpriserna? Jag kan inte förstå att någon kan ha den inställningen. Sedan säger Bo Forslund att man kör 1 427 mil i Norrlands inland. Jag vet inte om det är riktigt. Men även om det är så har vi i flera omgångar fått höra att dessa 108 kr. räcker till 420 mil. Då återstår det i alla fall över 1 000 mil som norrlänningarna skall betala i extra bensinskatt. För dem är det inte så enkelt, eftersom det inte finns så många allmänna kommunikationsmedel att välja även om de så skulle vilja använda sådana. Jag hävdar fortfarande att det framgår att vi behöver större lokalmarknader i Norrland. Hur skall vi åstadkomma dem?

Herr talman! Jag vill säga följande till Knut Wachtmeister om överuttaget. Hans källa var Vägföreningen. Jag misstänkte nästan det. Jag är nämligen övertygad om att man i den statistiken inte har tagit med kostnader för förslitningen av miljön, invaliditet, sjukdom, osv. Därför finns det en skillnad mellan våra uppgifter. Stig Josefson frågade om vi kommer att föreslå en ny höjning av kilometerskatten. Mitt svar är: Inte såvitt jag vet i dag, framför allt inte om de olika trafikslagen bär sina kostnader, vilket de kommer att göra nu när denna justering sker och när det har skett en investering i avgasrening. Tidigare har de inte stått för sina egna kostnader. Därför tror jag inte att det finns skäl att återkomma och föreslå en höjning av kilometerskatten. Britta Bjelle talade om kärnkraftsavvecklingen och ändrad energibeskattning i samband med den. Detta kommer naturligtvis att ske inom några år. Men låt oss föra den debatten då. Jag tycker att det är ganska fjärran att föra den diskussionen i samband med debatten om bensinskattehöjningen. Jag förstår att ni vill göra ett stort nummer av detta, även om många av er inser att det finns mycket realism bakom detta förslag. Ni inser också att pengarna kommer väl till användning. De kommer att gå till vägunderhåll och till Norrland i stor utsträckning. Det är naturligtvis alltid opportunt att gå emot i en fråga som gäller bensinskatten och över huvud taget allt som berör bilarna. Men jag vill, mina vänner, påpeka att de borgerliga partierna under sex år som de hade regeringsansvaret inte heller var Guds bästa barn. Då höjdes bensinskatten med 88 öre under den korta perioden. Men det har ni definitivt redan glömt bort.

Herr talman! I den proposition och det betänkande som vi nu diskuterar är den stora stridsfrågan en bensinskattehöjning på 25 öre. Jag yrkar avslag på förslaget. Jag och många norrlänningar tycker att detta förslag riktas som ett dråpslag särskilt mot Norrland och glesbygden, och det har väckt en kraftig proteststorm. Detta är förståeligt. När avfolkningen tilltar i Norrlands inland och unga människor flyttar söderut — där bättre jobb och ökade utvecklingsmöjligheter finns — kommer inte en ny skatt att medverka till att flyttströmmen vänds. När det pågår en allmän mobilisering för att stimulera Norrlandslänen till en egen profil, där satsning på ny teknik och forskning ingår som viktiga moment när det gäller att skapa sysselsättning i nya framtidsbranscher, kommer regeringsförslaget att innebära fördyrade resekostnader för eventuellt intresserade forskare och tekniker som tänker bosätta sig i norr. När prioriteringen — i varje fall i mitt hemlän Västerbotten — är att stimulera insatser för inlandet i syfte att bibehålla och utveckla en bra service, då lägger regeringen fram förslag som så klart diskriminerar boendet i norr och de långa avstånden. Jag måste ställa frågan: Delar inte regeringen och dess företrädare här i dag, norrlänningen Bo Forslund, längre den uppfattningen att det för att inlandet skall få en rejäl chans till överlevnad behövs kommunikationer av olika slag till ett rimligt pris, eller vill man ytterligare utarma den norrländska glesbygden? Så sårbar är faktiskt situationen nu i inlandet. Från folkpartiets sida har vi slagit fast att det för att man skall kunna vända utflyttningen från inlandet till inflyttning behövs en allmän mobilisering och därmed även goda kommunikationer till ett bra pris. Det kan finnas flera skäl att även i denna skattedebatt erinra något om befolkningsläget, och jag talar då framför allt för Västerbotten. Länets sammanlagda befolkningsstatistik ser kanske tillfredsställande ut, men läget i de enskilda kommunerna är dystert. I 11 av länets 15 kommuner minskar befolkningen, mest i Storuman och i Skellefteå, medan den i Umeå med kranskommuner ökar. På 25 år har Västerbottens inland åderlåtits på 22 000 människor, dvs. lika mycket som dagens befolkning i de tre kommunerna Storuman, Sorsele och Vilhelmina. Hela Norrland har 58 90 av landets yta men bara 14 96 av befolkningen. Att skog, malm och vattenkraft har bidragit och alltfort bidrar till landets resurser kan behöva påpekas. Norrland står för ca 20 96 av landets exportvärden. Att avstånden är stora och därmed förorsakar stora kostnader för transporter av både gods och människor är obestridligt. Det borde vara välkänt för både regeringen och de socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Herr talman! Det är för mig obegripligt att Västerbottens riksdagsledamöter kan acceptera ytterligare ökade kostnader för länsborna. Räcker det inte med att Västerbotten leder den kommunala skatteligan med en genomsnittsutdebitering på 32:50 kr., när landets kommuner i genomsnitt har 30:50? Jag tycker att det var beklämmande att höra Bo Forslund säga att det var utomordentligt tillfredsställande med förslaget om en bensinskattehöjning. Jag undrar om hans kamrater på Västerbottenbänken instämmer i den värderingen. Det behövs inte mer skattepålagor utan i stället bättre kommunikationer och bättre transportstandard. Människorna i norr är oerhört beroende av bilen för att nå arbetsplatsen, butiker, vårdcentralen, kulturaktiviteter av olika slag och över huvud taget för att träffa varandra. Även glesbygdsbor är beroende av utbildning och socialt kontaktnät. Ungdomar saknar möjligheter till utbildning. Varför går bara 20 20 av ungdomarna i norr vidare till högskoleutbildning när 27 96 i Stockholm går vidare? Det finns flera skäl, men de långa avstånden med de dyrbara resorna är en kraftigt hämmande faktor. Regeringen talar med dubbla budskap. Av propositionen framgår att det: övergripande målet för trafikpolitiken skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Å andra sidan framhålls även att transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till regional balans. Men så blir inte den faktiska verkligheten. En skattehöjning på 25 öre per liter bensin kommer faktiskt att förstärka den nu rådande regionala obalansen. Av kommunikationsdepartementets utredning om Norrlandstrafiken framgår tydligt att bilen för Västerbottens del vad avser fjärresandet och resandeutvecklingen har den överlägset största andelen. Inte mindre än 84 96 av resandet sker med bil. Därefter kommer flyg med 10 26 och tåg med 3,9 26, buss så långt ner som på 1,6 26. I utredningen konstaterade man även att såväl tåg som buss är nödvändiga för att tillsammans med personbilen ge Norrland en bra trafikförsörjning. Med vetskap om Västerbottens stora ytvidd och befolkningens totala spridning över denna yta — vilket är unikt för just Västerbottens län — ger det statistiska underlaget bekräftelse på befolkningens beroende av bilen. Trots att den kollektiva busstrafikens körsträckor i Västerbotten uppgår till ca 900 mil per dag och att även flyg och järnväg kan nyttjas, täcker inte utbudet tillnärmelsevis det behov som befolkningen i länet har för att ta sig till jobbet, vännerna, butiken osv. Man kan sålunda inte som på så många andra håll i landet nyttja kollektivtrafiken för sina arbetsresor och övriga transporter. Bensinskattehöjningen kommer därför att extra hårt drabba norrlänningen, som för sin utkomst och överlevnad är hänvisad till bilen. Även för en utveckling av turismen är bensinskatten ett hårt slag. Skattehöjningen på 25 öre har av regeringen motiverats dels med det sjunkande reala priset på bensin, dels med behovet av att finansiera investeringar i t.ex. SJ:s utbyggnad. Folkpartiet har för sin del i sitt budgetalternativ lagt fram förslag till finansiering av järnvägens investeringsbehov som motsvarar de av regeringen avsatta beloppen. En liberal trafikpolitik skall enligt folkpartiets mål erbjuda valfrihet för individen. Den målsättningen grusas med nya skatter på bensin. De framtida satsningarna för SJ:s del lär även framdeles göra halt vid Sundsvall. De är framför allt mycket svåra att överblicka. Det finns sålunda ej skäl att använda bensinskattemedel för en upprustning av SJ, som till stor del går norrlänningarna förbi. Min bärande tanke för en aktiv regionalpolitik är att inte enbart fördela överflöd utan än mera utjämna skillnader i levnadsbetingelser mellan olika delar av landet. Detta bidrar inte bensinskattehöjningen till. Jag yrkar avslag på förslaget och därmed bifall till reservationerna 2 och 4 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Landsbygd och mindre orter har under några år av regeringen och av en riksdagsmajoritet fått inhösta femtiotalet beslut som direkt motverkar en eftersträvad positiv utveckling. Ungefär tre fjärdedelar av vårt land har råkat ut för en rätt besvärlig utveckling på grund av regeringens och riksdagens beslut. Bensinskattehöjningen och kilometerskattehöjningen är ytterligare förslag som har udden riktade mot de utsatta delarna av vårt land. Herr talman! Det finns ett stort antal människor som inte har tillgång till kollektivtrafik, men de får betala 1 å 2 kr. per intjänad hundralapp i skatt till kollektivtrafiken. De har inte tillgång till järnväg. De har långt till dagligvaruaffärer och de har långt till centralortsservice. Ofta har de närapå oframkomliga vägar under vissa delar av året. Och, Bo Forslund, de kommer inte heller att få bättre vägar genom det här förslaget. Det är dessa människor som nu skall betala. Men ännu besvärligare är det egentligen att företagen i dessa de mest utsatta kommunerna råkar ut för kilometerskattehöjningen. Det glömmer Ulla Orring och Britta Bjelle bort, när de utvecklar sin regionalpolitik. Småföretagarna i Malå — en liten kommun med 5 000 invånare — har räknat ut att de får sina fraktkostnader ökade med 1 milj.kr. Och deras vinstnivå är sådan att de inte har råd att bli av med denna miljon. Basnäringarna far väldigt illa i dessa utsatta områden, för här rör det sig om tunga transporter och dyra transporter. Kännetecknande för dessa områden är dessutom att väganslagen i stort sett dragits in. Anslagen har alltså dragits in just när det gäller dessa områden och gått till storstadsinfarter, till Uddevallalinken o.d. Mot denna bakgrund anser jag att om regeringen hade haft minsta känsla för människorna och för företagen i dessa kommuner, runt om i vårt land, så skulle man ha sökt en annan väg. Det är inte svårt att göra differentieringar i sådana här sammanhang, om man bara vill. Människorna i Mjösjöby och andra byar är inte de som håller på att kvävas av bilavgaser. Dessa problem finns på annat håll. Mjösjöbyborna och andra i en liknande situation behöver inte höjd bensinskatt av miljöskäl. Vi har en kampanj i gång nu — det lär vara den största kampanjen någonsin — som går ut på att Hela landet skall leva. Det gäller landsbygdsutveckling och utveckling av mindre orter. Det här förslaget går stick i stäv mot kampanjen Hela Sverige skall leva — det måste tyvärr noteras. Nu är ju loppet kört för den här gången. Jag har förstått att vpk fått böja sig.

Det här är inte svårt, om bara den politiska viljan finns. Det blir ett antal människor, och ganska många människor, som den här gången bara får betala — till andras kollektivtrafik, till andras snabbtåg, till andras bannät osv. Dessa människor har anledning att visa sin vrede. Jag vill vända mig till Bo Forslund och knyta an till hans miljöresonemang. Han talar om att dessa avgifter skulle få en styrande verkan. Ja, i ett fall får de en styrande verkan. De får en styrande verkan på människorna — dessa skall flytta bort från de här utsatta områdena. Därför är det väldigt förvånande att Bo Forslund som norrlänning deltar i den här debatten, för det är våra områden som får de stora smällarna plus sydöstra Sverige och utsatta delar också i län på annat håll. Men jag understryker att de stora sammanhängande områdena som råkar illa ut är inre Norrland och även stora delar av Norrlands kustland. Jag förstår att det är det förhållandet att Bo Forslund bor så pass centralt som i trakterna kring Sundsvall som gör att han icke fått rätt partiförankring. Om Bo Forslund är miljöintresserad, gå då med på vårt förslag om att satsa ordentligt på etanol. Det gör mycket, mycket mer för miljön och det sker till betydligt mindre kostnader än vad som är fallet med de förslag som riksdagen strax skall rösta igenom.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i en partimotion yrkat avslag på såväl förslaget om bensinskattehöjning som förslaget om kilometerskattehöjning. Jag har för min del i en enskild motion, nr 1987/88:Sk29, likaledes yrkat avslag på förslagen men har ett tilläggsyrkande. Jag tycker nämligen att om en höjning av skatten på bensin skall genomföras, så bör höjningen ske genom ett bidrag till miljöförbättrande åtgärder. Denna 25-öreshöjning borde läggas på den blyade bensinen. I dag är skillnaderna alldeles för små mellan blyad och oblyad bensin för att det skall vara stimulerande för människor att köra på oblyad bensin. Därför vore det ett bidrag till strävandena att få en bättre miljö, om man lade höjningen på den blyade bensinen. För att de ledamöter som nu vill höja bensinskatten skulle få möjlighet att bidra till skapandet av en bättre miljö hade jag tänkt begära votering och rösträkning om min motion, så att skattehöjarna fick demonstrera att de hade någon form av miljöintressen. Till min besvikelse får jag genom kammarkansliet veta att något sådant yrkande inte går att ställa på grund av att skatteutskottet har varit bekvämt och inte delat upp mina två yrkanden. De är hopbuntade, och därför går det inte att utan lagtext ställa ett sådant här yrkande. Jag beklagar verkligen detta, för det hade varit ett sätt att testa om skattehöjarna hade någon form av miljöintressen. Jag vill ändå fråga Bo Forslund, som är talesman för majoriteten, varför ni inte alls har varit intresserade av det här. Det gick ju nyligen bra att genom Birgitta Dahl ha stor show under en hel dag i TV, när regeringen lade fram sin miljöproposition. Här hade det nu funnits möjligheter att på ett enkelt sätt tala om, att man är intresserad av att göra någonting på miljöområdet. Det är orimligt att landets 4 eller 5 miljoner bilister skall betala alla former av delkostnader i samhället. Det gäller inte bara de kostnader som det är skäligt att bilismen får betala, utan det gäller kostnaderna på en mängd andra områden. Nu skall bilisterna betala för att det, förhoppningsvis, skall bli förbättringar av en dålig järnväg. De människor som skall betala — och de är väldigt många — är sådana som inte på något sätt kan komma i närheten av och använda det järnvägsnät som skall ha de pengar som bilismen får betala. Det hade varit en annan sak om man gett dessa människor möjligheter att använda järnvägen, men sådana möjligheter kommer ju tyvärr inte att stå till buds, utan man är hänvisad till att använda sin bil, om man skall komma någon vart. Sedan har vi detta fantastiska förslag i fråga om en del Norrlandskommuner. Det finns faktiskt också andra glesbygder i vårt land, men det brukar handla om Norrland, och där skall man nu av regeringen få en allmosa genom att fordonsskatten sänks med 108 kr. Det är väl inte så ovanligt att de människor det gäller kör 3 000 mil om året, och då får jag skattehöjningen till 750 kr. Ni bjuder sannerligen inte på några stora belopp, Bo Forslund, men matematik har ju aldrig varit socialdemokraternas starka sida utom när det gäller att räkna upp skatter. Så några ord om kilometerskatten. Det har sagts att den tunga trafiken står inte för sina kostnader. Såvitt jag vet kom den senaste trafikpolitiska utredningen, som hade till uppgift att undersöka detta, fram till att den tunga trafiken betalade sina kostnader. Det skulle vara intressant att få veta vilka nya siffror som kan ha kommit fram. Den tunga trafiken svarar ju ändå för att det här landet kan fungera. Det är sannerligen inte järnvägen som ser till att Sverige rullar, utan det är tack vare landsvägstrafiken vi kan ha viss verksamhet och viss produktion ute i olika bygder, exempelvis i Norrland. Självfallet är det konstigt att norrlänningen Bo Forslund nu är med om att lägga nya pålagor på det näringsliv som naturligtvis behövs för att människorna även i Norrland skall kunna överleva. Jag är van vid att det parti som Bo Forslund ju tillhör ständigt lägger pålagor på näringslivet. Däremot är jag något förvånad över att Britta Bjelle och hennes parti nu är med om att införa sådana här pålagor. Man brukar ju, sägs det i varje fall, vara mera näringslivsvänlig. Det är förvånande att ni kan vara med om att plussa på kostnadshöjningar om ytterligare några hundra miljoner per år för det norrländska näringslivet. Det är sannerligen inte fråga om några stimulanser, innebärande en satsning på de bygdeg som vi brukar vara överens om att vi skall slå vakt om. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna, eftersom jag inte kan framställa något eget yrkande.
Herr talman! Wiggo Komstedt sade att man i skatteutskottet varit slö, men det vill jag dementera. Även om vi hade åstadkommit en särskild kläm i utskottets betänkande, hade någonting annat inte varit möjligt. Wiggo Komstedt föreslog ju inte någon lagtext och det var det som var problemet. Det var alltså inte bekvämlighetsskäl som var avgörande.
Herr talman! Det är kanske en förklaring, Bo Forslund. Men ett utskottskansli har väl ändå alla möjligheter och resurser, inte minst när det gäller att skriva lagtext. Det skulle väl inte vara så märkligt att åstadkomma någonting i detta sammanhang. Jag tycker således att det framförda argumentet inte var speciellt starkt, Bo Forslund. Hade det funnits en vilja från er sida att säga att nu skall den blyade bensinen — som ju är miljöovänligare än den oblyade bensinen — bära den här kostnaden för att det skall bli någon skillnad, hade ni säkerligen kunnat åstadkomma en lagtext. Göm er alltså inte bakom så enkla argument i Sveriges riksdag!

Herr talman! Regeringen och utskottets majoritet förordar en höjning av bensinskatten med 25 öre per liter. För dieseldrivna personbilar föreslås kilometerskatten höjas i motsvarande grad. Intäkterna från bensinskattehöjningen skall, enligt utskottsmajoriteten, användas för att finansiera vägunderhåll och investeringar liksom investeringar i järnvägar. Detta är enligt vår uppfattning angelägna ändamål, och medel måste ställas till förfogande för att den nödvändiga upprustningen av vägoch järnvägsnätet skall kunna åstadkommas. Herr talman! Vii kds instämmer vidare i att bensinresp. kilometerskattehöjningar är ett acceptabelt sätt att finansiera investeringarna. Men vi i kds anser att bensinoch kilometerskatten skall differentieras. Vi vill sänka bensinskatten och kilometeravgiften i glesbygd med mellan 15 och 45 öre, beroende på stödområdestillhörighet. För en bilist med en årlig körsträcka om 3 000 mil skulle en sänkning med 45 öre innebära en lättnad på 1 350 kr. per år. Vi i kds avvisar bestämt den ytterligare belastning som bensinskattehöjningen kommer att innebära för de glesbygdsboende. För många är bilen det enda kommunikationsalternativet. Dessa skall inte dra lasset när det gäller finansieringen av den i och för sig nödvändiga upprustningen av vägar och järnvägar. För många som bor i glesbygd kan tyvärr kollektivtrafiken aldrig bli ett verkligt alternativ. Om den förordade bensinskattehöjningen motiveras av miljöskäl, är det inte rimligt att extra kostnader läggs på dem som bor i glesbygd och som ofta inte har några andra alternativ än bilen. Bilismens miljömässiga skadeverk ningar är självfallet störst i storstadsområdena. Om höjningen skall ha någon miljömässig effekt, bör bensinskatten alltså framför allt höjas i tätorter, där kollektiva alternativ står till buds. Om man menar allvar med talet om att hela Sverige skall leva, måste regeringens politik läggas om och mera inriktas på att skapa hyggliga förhållanden och förutsättningar för boende i glesbygd. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion Sk514.

Herr talman! Som sista talare i debatten skall jag tala om någonting helt annat än det som tidigare debattörer har berört. Jag skall nämligen något kommentera ett par motioner, som handlar om skattefri försäljning på Gotlandsbåtarna och om önskemålet att göra Gotland till en frizon. Jag kan inte låta bli att oroa mig när det gäller framtidsutsikterna. Men jag gläder mig åt att framlagda förslag avstyrks av utskottet. Jag vill dock ägna några minuter åt att kommentera dessa saker. I motion 564 av Görel Bohlin och Birger Hagård sägs bl.a. att ”de gotländska näringarna i mycket ringa utsträckning konkurrerar med landet i övrigt”. Men vem tror då motionärerna att vi konkurrerar med? Tror man att Gotland är en underutvecklad del som lever av naturahushållning? För stora delar av det gotländska jordbruket t.ex. gäller att 80 20, ja, kanske mer, av det som produceras säljs utanför Gotland. Är det meningen att en tullorganisation skall inrättas i Nynäshamn eller Oskarshamn för att ta emot alla varor? Med fasa ser jag framför mig ett gotländskt jordbruk utan tullskydd. Det gäller, herr talman, en av våra absolut viktigaste näringsgrenar. Den här frågan diskuteras väldigt mycket på Gotland just nu. Företrädarna för de borgerliga på Gotland har genomdrivit en utredning. Jag noterar dock med tillfredsställelse att de flesta av deras partivänner i riksdagen har en annan mening. När det gäller skattefri servering och proviantering ombord på färjorna kan jag, i likhet med utskottsmajoriteten, inte förstå hur resonemanget kan stämma överens med övriga alkoholpolitiska åtgärder från samhällets sida. I strävandena att utveckla turismen på Gotland kan en diskussion om skattefrihet i detta sammanhang möjligen motiveras. Ett sådant arbete pågår. Jag ser alltså ingen som helst anledning att stödja den moderata reservationen nr 8. På en punkt vill jag korrigera en något missvisande skrivning i utskottets betänkande. Man beskriver nämligen ”Avstamp Gotland” som en arbetsgrupp för investeringar i turistprojekt. ”Avstamp Gotland” är dock något mycket mera. Det gäller ett stort arbete på många områden. Utgångspunkten är en utredning som på regeringens uppdrag har utförts av statens industriverk. Turismen utgör en liten del i sammanhanget. Slutligen, herr talman! Vi gotlänningar är inte särskilt intresserade av att bli särbehandlade. Däremot vill vi ha rättvisa. Jag hoppas att vi kan påräkna motionärernas stöd för sådana krav i fortsättningen. Stöd oss alltså när vi vill att färjorna skall betraktas som vår landsväg! Stöd oss när vi inte vill bli betraktade som en belastning! Stöd oss när vi vill att planeringen för trafiken skall utformas efter behoven!

Herr talman! När vi nu har klarat av 25-öringen på bensinen, kanske vi kan övergå till litet viktigare ämnen. För 14 månader sedan motionerade såväl vpk som folkpartiet i den för rättssäkerheten så viktiga personalkontrollfrågan. Justitieutskottet har således haft god tid på sig att tänka igenom de förslag som förs fram i de båda motionerna. Men eventuell tankeverksamhet har i varje fall inte satt några spår i utskottets ytterst torftiga betänkande. I en fråga som väckt mycket stor debatt och skapat allvarlig oro för rättssäkerheten tycker utskottet över huvud taget ingenting. Man har inga synpunkter på att oförvitliga medborgare råkar illa ut, inte får arbete som de är kvalificerade för eller sparkas från sina arbeten bara därför att det råkar finnas obestyrkt skvaller om vederbörande i säkerhetspolisens lösliga spaningsregister. Utskottet nöjer sig med att utan vidare spisning skicka över motionerna till den nya utredningen om säkerhetspolisens arbete och organisation — den tillsattes ju alldeles nyligen. Inte ett enda litet ord på vägen har utskottet att ge den här utredningen. Att vara liberal är att vara kluven, har vi fått lära oss ingår i liberalismens trosbekännelse. Ändå kan jag inte låta bli att känna både förvåning och besvikelse över folkpartiets agerande i den här frågan. I konstitutionsutskottet har folkpartiets representanter gjort aktningsvärda insatser för att tillsammans med bl.a. vpk skapa klarhet kring personalkontrollen. Vpk, folkpartiet och centern hade ett gemensamt yttrande i frågan till förra årets dechargebetänkande, Så sent som häromdagen gick Birgit Friggebo här i kammaren till storms mot åsiktsregistrering i en debatt med Anna-Greta Leijon. Men i dag läser vi ett betänkande från justitieutskottet, signerat av utskottets folkpartistiska ordförande Karin Ahrland, som avspeglar ett totalt ointresse för den här frågan. Fru Ahrland föreslår avslag inte bara på vpk-motionen utan också på fru Friggebos motion. Det är mig därför en särskild glädje att nu yrka bifall inte bara till vbk-motionen Ju204 utan också till yrkandena 2 och 3 i motion Ju235 av Birgit Friggebo m.fl. I samband med dechargedebatten förra året betecknade jag personalkontrollen i vårt land som en svensk variant av Joseph Hellers berömda Moment 22. I princip äger den som är utsatt för personalkontroll rätt att få underrättelse därom enligt personalkontrollkungörelsens 13 §. Både JO och JK har understrukit att det är ytterst angeläget att den kontrollerade erhåller del av vad som framkommit mot honom eller henne och att den s.k. kommunikationsprincipen upprätthålls. Nu finns det emellertid vissa sekretessbestämmelser som gör att kommunikationsprincipen — i vissa undantagsfall — inte alltid behöver följas. I realiteten är det emellertid så att kommunikationsprincipen aldrig tillämpas. Undantagsbestämmelserna gäller alltid. Vad som sägs i 13 § är en teoretisk rättighet, förklarade den tidigare justitieministern med en fullkomligt oslagbar formulering för konstitutionsutskottet förra året. Teoretiskt får inte åsiktsregistrering förekomma; i praktiken förekommer den. Teoretiskt har den som utsätts för personalkontroll möjlighet att försvara sig; i praktiken är det omöjligt. TCO och andra fackliga organisationer som skall hjälpa drabbade medlemmar har protesterat mot orimligheterna som gör det närmast omöjligt för facket på grund av hemligstämpeln att stödja sina medlemmar. I både vpkoch folkpartimotionen läggs konkreta förslag för hur man skall rätta till dessa för normal rättskänsla upprörande missförhållanden. Ett genomförande av våra förslag skulle påtagligt stärka rättssäkerheten och öka den demokratiska insynen i fråga om personalkontrollen. Vårt land behöver ett vettigt och effektivt personalkontrollsystem, som kanske skulle kunna bidra till att stoppa spioner som Wennerström och Bergling. Men vi skall inte ha en personalkontroll som straffar åsikter eller trakasserar människor för att de t.ex. engagerat sig för en socialistisk eller kommunistisk organisation eller demonstrerat sin solidaritet med det palestinska folket eller Vietnams befrielsekamp. Det finns många och sorgliga exempel på hur enskilda människor hårt drabbats på grund av den politiska idioti och paranoia som från tid till annan grasserar inom säkerhetstjänsten. Leanderfallet har tidigare belysts här i kammaren, en del andra fall också. Låt mig nämna ytterligare ett av många andra upprörande fall: En svensk medborgare har i många år varit anställd i DAFA och skött sig utomordentligt. Plötsligt får han sparken därför att han har palestinsk bakgrund och självfallet känner starkt för det palestinska folket. DAFA har egenmäktigt skyddsklassat alla tjänster i företaget. En personalkontroll visar att en anställd av för mig fullständigt oförklarliga skäl finns i säpo-registret, det lösliga spaningsregister som jag tidigare talat om. Utan en chans att försvara sig får han sparken. Därmed är det normalt punkt och slut. Men i det här fallet tog en oförvägen advokat sig an fallet, och det hela slutade med att tingsrätten konstaterade att avskedandet var olagligt. Men vad hjälper det? Den orättfärdigt avskedade får visserligen ekonomisk kompensation — och det är ju bra — men jobbet får han inte tillbaka, inte heller självförtroendet, anseendet. Tragedin är ett faktum. Ansvaret för att systemet kan fungera på det här sättet ligger naturligtvis hos dem som beslutat och byggt upp ett personalkontrollsystem som får sådana här effekter. Ansvaret ligger också hos dem som inte skyndsamt vill ändra systemet, däribland riksdagens justitieutskott, som vill dra den här frågan i en ny långbänk. Riksdagen måste, som framhävs i både vpk:s och folkpartiets motioner, ta sitt ansvar i de här frågorna och skaffa sig kontroll över verksamheten.